Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, om utbildningsministern avser att ge statens biografbyrå nya anvisningar om hur filmcensuren bör bedöma filmer med narkotikan i centrum. Till min bestörtning noterar jag nu att utbildningsministern inte har för avsikt att meddela nya klara anvisningar för hur filmcensuren skall ingripa när det gäller filmer med narkotikainslag. I en tidningsartikel i Dagens Nyheter av den 13 oktober säger Roland Häggbom, som är censor vid statens biografbyrå: ”I våra anvisningar fastställs inget om hur vi bör bedöma filmer som innehåller scener med narkotikan i centrum. Jag kan förstå polisens och anti-drog-rörelsernas reaktioner. Ytterst är väl detta ett fall för utbildningsdepartementet, som vi sorterar under. Man bör ge oss nya, klarare anvisningar och man ställer sig förstående till reaktionen mot narkotikainslagen i filmerna.” 6 Vidare har, som tidigare nämnts här, den fackliga sektionen vid Norrmalmspolisen i Stockholm, som är Sveriges tyngst belastade vaktdistrikt, formulerat en skrivelse till statens biografbyrå där man fördömer visningen av filmen Sköna drömmar. I detta agerande har ett flertal organisationer och enskilda människor instämt. Det torde vidare vara allom bekant på vilket sätt människor i vårt land engagerar sig i kampen för ett drogfritt samhälle. Med socialminister Karin Söder i spetsen engagerar sig nu tusentals människor, föräldrar och andra, i varenda kommun för en drogfri framtid och för att skapa en framtidstro hos våra ungdomar. Det måste kännas tungt och svårt för alla dem som deltar i det förebyggande barnoch ungdomsarbetet, när kulturen inte vill ta sitt sociala ansvar och när etikens grundläggande värderingar får stryka på foten för s.k. konstnärlig utlevelse. Jag kan väl förstå poliskårens reaktion på förhärligandet av knarkkulturen. I övrigt har jag inte mycket att tillägga till vad övriga talare här har sagt. Slutligen vill jag ändå hoppas att utbildningsministern ånyo överväger att utfärda nya klara anvisningar för hur filmcensuren i framtiden bör och kan ingripa.

Fru talman! Sture Palm sade att jag i något eller några tidningsuttalanden hade varit mera temperamentsfull än i mitt interpellationssvar. Det ligger väl i sakens natur att det blir så. Den fråga som flera av interpellanterna tagit upp gäller om det är önskvärt med nya anvisningar till statens biografbyrå. Då vill jag säga att utan en grundlagsändring kan vi f. n. inte skärpa eller utvidga filmcensuren i Sverige. Den frågan prövas just nu av yttrandefrihetsutredningen. Skälet till att vi inte kunde välja metoden med förhandsgranskning av våld i videogram var just detta. Jag tror naturligtvis att det är nödvändigt att vi får en översyn av hela regelsystemet för filmcensuren. Den kommer så fort yttrandefrihetsutredningen är klar. 141 Nästa fråga gällde om det var riktigt av en tjänsteman på biografbyrån att säga att man inte kunde ingripa mot filmer med narkotikainslag utan ytterligare anvisningar från utbildningsdepartementet. Av mitt svar framgår att jag inte alls delar den uppfattningen. Enligt svensk lag är all spridning och allt innehav av narkotika brottsligt. Att en film förleder till brott är en klar grund att klippa i eller förbjuda den. Jag kan alltså inte förstå hur man för ett ögonblick kan hävda att man inte skulle kunna ha grund för ingripande i filmer av det här slaget. Jag menar alltså att de nuvarande bestämmelserna är fullt tillräckliga. Dessutom finns det klart angivet i instruktionen att i tveksamma fall skall biografbyrån rådgöra med filmgranskningsrådet. Det är ju, som Sture Palm framhöll, det organ som regeringen har tillsatt för att just vägleda statens biografbyrå. Det gäller självfallet bl.a. i frågor som kan antas få en prejudicerande innebörd. Med detta har jag markerat att de nuvarande anvisningarna är fullt tillräckliga, att det enligt min mening krävs en skärpt, mycket restriktiv hållning också från biografbyråns sida till filmer som förhärligar narkotika. Grunden för detta är att allt innehav och all spridning av narkotika utom av medicinska skäl är brottsligt i Sverige. Regeringen har inte möjlighet att i efterhand gå in och korrigera ett beslut, när biografbyrån har släppt fram en film. Vår enda möjlighet ligger i att vi får tillfälle att pröva ett ärende som överklagas. Så snart biografbyrån klipper i en film av detta slag eller förbjuder den och ett sådant ärende överklagas, kommer regeringen att få tillfälle att visa sin restriktiva hållning. Till sist vill jag säga att det är uppenbart att opinionsbildningen är utomordentligt avgörande i ett fall som detta. Det kan vara så att många, både statliga tjänstemän och andra, har varit aningslusa — kanske inte känt igen alla symboler för knarkromantik och annat. Nu tror jag att uppmärksamheten har skärpts genom det sätt på vilket den här debatten har förts under den senaste månaden. Jag är för min del övertygad om att inte biografbyrån förblir opåverkad av denna opinionsbildning.

Fru talman! Vi sätter värde på utbildningsministerns uttalande till protokollet. Anledningen till att jag menade att svaret var alltför knapphändigt och alltför litet framåtriktande är det som finns angivet i det utdelade svaret på min interpellation. Men detta uttalande som nu har gjorts får tydligen tas som utgångspunkt för att kunna gå hårdare fram mot narkotikafilmerna. Nu är det ju så att dessa regler är 20 år gamla, som jag sade förut. Det hade haft sitt värde — vi är alldeles övertygade om det — att dels göra en utvärdering av dessa 20 års erfarenheter, dels se vad som har skett på området. Jag läste för någon tid sedan en intervju med chefen för den danska filmcensuren. I Danmark avskaffade man filmcensuren för rätt länge sedan. Vederbörande tjänsteman, som var principiell motståndare till censur, uttalade sin förfäran inför vad som höll på att hända och sade att hon 1969 inte hade kunnat drömma om att utvecklingen skulle kunna bli så fasansfull som den har blivit när det gäller utbudet. Det är vad vi har upplevt, vi som sysslar med de här sakerna, att det ständigt sker en förändring som kräver en ökad vaksamhet. Det skulle naturligtvis ha ett värde om man drog slutsatserna av detta, gjorde en utvärdering och också gjorde en omarbetning av regelsystemet. Men nu gör vi det själva. Vi har adopterat uttryck som exempelvis att filmerna har en avhumaniserande karaktär — det har filmgranskningsrådet använt i flera år, men det finns ingenting i instruktionen som talar om det. Vi säger att är filmen avhumaniserande så skall den bort från filmdukarna. Dess bättre har ju också regeringen i de flesta fall följt filmgranskningsrådets rekommendationer. Denna möjlighet har vi alltså själva skaffat oss för att få några riktlinjer. De riktlinjer som finns f. n. är nämligen enormt vaga, de är otillräckliga och de skapar osäkerhet; därav den debatt som förekommer. Jag nämnde att jag gissar att biografbyråns tjänstemän gärna skulle stå till tjänst med att dela med sig av sina erfarenheter, inte minst till Karin Söders antidroggrupp, som inte har besvärat de tjänstemännen alltför mycket. Det finns dock åtskilligt att hämta från det material vi har där när det gäller attitydpåverkan och vad som egentligen sker på detta område. Våra svårigheter är ju att verksamheten är för litet känd. Nu blir det rabalder om en film som biografbyråns tjänstemän har släppt i väg. Ni skulle bara se den sörja som vi förbjuder — det är ungefär 10-20 filmer om året — så skulle ni häpna över vad man kan prestera! Fru talman! Bara några ord till fru Blenda Littmarck. Hon menar på att vi inte skall diskutera videogrammeni det här sammanhanget. Jag tog upp detta i min replik till utbildningsministern av det skälet att det är ett av de allra största problem vi har f. n. Det var ju ett bedrövligt beslut som vi fick i riksdagen den 5 juni när moderaterna, med hjälp av den minoritetsregel vi har, omintetgjorde en provisorisk lagstiftning syftande till att man skulle kunna klippa till mot det våldsoch narkotikautbud som det är fråga om. Jag har en lista på tio totalförbjudna filmer som nu går för fullt ute i videogrambutikerna och säljs i stora upplagor. Jag har som exempel en film som vi har granskat i tre olika omgångar. Den har klippts ner mellan varje prövning, men nu går den i oklippt skick över videogrammarknaden. Fru Littmarck talade om sabotage av statens egna organ. Jag tycker att det är en jättemiss man har gjort på biografbyrån — det är väl också alla överens om. På tal om sabotage tycker jag att det var ett utomordentligt allvarligt sabotage, när man omintetgjorde den provisoriska lagstiftning, som man hade kunnat klippa till med mot den utomordentligt obehagliga videogrammarknad det här är fråga om.

Fru talman! Sture Palm säger att Karin Söders droggrupp inte besvärat filmcensuren. Då frågar jag: Varför har inte filmcensuren med Sture Palm i spetsen besvärat Karin Söders droggrupp? Det är uppenbarligen så, att detta är ett utbildningsproblem. Det är ett problem att kulturen så att säga vill avskärma sig från övriga delar av vårt samhällsliv. Jag undrar om de som svarar för filmcensuren har läst boken ”Film och TV i barnens värld”, som är en sammanställning som Kerstin Elmhorn har gjort av forskningsresultat. Det är en rapport från videogramutredningen. Värdefullt vore om de som handhar dessa frågor vid censuren toge del av denna rapport och lärde sig på vilket sätt barn, ungdomar och vuxna påverkas och hur inlärning går till.
Fru talman! Jag delar Sture Palms uppfattning att det är nödvändigt med en översyn av reglerna för filmcensuren dels därför att den skall ses i ljuset av hela yttrandefrihetsproblematiken, dels därför att det onekligen har hänt mycket under de 20 år som har gått sedan de nuvarande reglerna fastställdes. Sedan undrade Blenda Littmarck över karaktären på det uttalande jag Nr 27 gjort. Vad jag säger mycket bestämt är att jag inte kan läsa de paragrafer som Måndagen den står i förordningen för statens biografbyrå på annat sätt än att om man 16 november 1981 bedömer att de filmer som har den karaktären att de kan förleda till brott, och innehav och spridning av narkotika är brottslig handling, då har man Om arbetsmarkmöjlighet att ingripa. Nu kan ju inte regeringen uttala sig om ett ärende som nadssituationen inte är föremål för dess prövning, men när jag säger detta så gör jag det för att ; Olofström det uttalandet skall vara vägledande. Och jag är angelägen att göra det, om det skulle finnas oklarhet inom biografbyrån om huruvida det finns grund för ingripande i fall av denna art. Jag menar att det finns fullt tillräcklig grund för ett ingripande.
Fru talman! Det är väl onödigt att förlänga den här debatten och ge sig in på sådana resongemang som Annika Öhrström gav sig in på. Hon menar att biografbyråns tjänstemän skall säga till ett antal sakkunniga, som är tillsatta av ett statsråd för att ge sig in på ett område, vad det finns för material att tillgå. Såvitt jag förstår av den beskrivning som givits är det ju en så allsidigt sammansatt grupp att den skall den ska kunna kalla sig sakkunnig och känna till vad som finns, sammanställa det, systematisera det och utvärdera det samt lägga fram förslag på grundval av det. Jag har aldrig varit med om att man i olika organ har talat om för sakkunniga att ”här finns det en hel del material att hämta”. Då är gruppen fel sammansatt. Jag har suttit i många sådana grupper, och det uppspårandet brukar man kunna sköta, med alla kontakter man har. Det är rätt allvarligt och ett underbetyg åt gruppen att man i riksdagen har en känsla av att man behöver knuffa på en grupp som skall ge sig ut och bekämpa narkotika. Då borde gruppen få en annan sammansättning.

Fru talman! Jörn Svensson har frågat mig vad regeringen avser att göra med anledning av den akuta situationen i Olofström. Som bakgrund till sin fråga pekar Jörn Svensson på att en av Sveriges storkoncerner avser att lägga ner sin verksamhet i Olofström. Jörn Svensson avser då L M Ericssons planerade nedläggning. Nedläggningen berör ca 260 personer och är planerad att ske i slutet på april nästa år. Företaget har erbjudit samtliga anställda nya anställningar vid sina anläggningar i Kristianstad, Ronneby och Karlskrona. Arbetsmarknadsverket är givetvis berett att använda de medel som verket har till sitt förfogande för att underlätta omställningarna för dem som nu riskerar att bli arbetslösa. 185 10 Riksdagens protokoll 1981/82:25-28 Jag vill också peka på att Olofströms kommun kan erhålla regionalt stöd som om kommunen var inplacerad i stödområde 4. Detta motsvarar alltså ett ganska generöst regionalpolitiskt stöd för att utveckla industrin i kommunen.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det blir i sådana här frågeoch interpellationsdebatter allt snabbare och kortare svar från regeringen, och innehållet blir därefter. Det verkar som om arbetsmarknadsministern inte riktigt har förstått eller inte riktigt vill förstå frågans verkliga innebörd. Erfarenheten visar att när en sådan här förflyttning sker är det nästan alltid ett led i en inskränkning av företagets verksamhet. Detta att man erbjuder nyanställningar innebär inte att de blir bestående, utan problem kommer att uppstå på de orter dit denna verksamhet har flyttats, eftersom nedläggningen är ett led i en allmän krympning. Detta har dock inte direkt med frågan om Olofström att göra. Visserligen riskerar de anställda i Olofström inte att bli akut arbetslösa, eftersom det sker en förflyttning av arbetsplatser till andra orter, men en minskning med 260 jobb kommer ganska snart att ge effekt på ortens näringsliv. Eftersom vi hade haft en genomströmning på dessa 260 arbetsplatser om de hade varit kvar i Olofström, hade det skapats ett fortlöpande utrymme för den yngre arbetskraft som finns där. Vi vet att Olofström tidigare har drabbats av svåra slag och inskränkningar. Vi vet att där finns en ung befolkning som i stor utsträckning tränger ut på arbetsmarknaden. Och frågan gällde vilka åtgärder den skärpning av läget i Olofström som förflyttningen innebär föranleder från regeringens sida. På detta svarar arbetsmarknadsministern alltså inte. Jag räknar nämligen inte som ett svar att han säger att Olofströms kommun har inplacerats i det regionalpolitiska stödområdet klass 4, eftersom vi vet att det i dag praktiskt taget inte finns några lokaliseringsbara företag i Sverige och att lokaliseringsstödet därför över huvud taget inte kommer till användning. Lokaliseringsstödet är inget aktivt stöd för att förändra saker och ting, utan det är ett passivt stöd. Det kommer till stånd bara om det finns företag som vill utnyttja det, och såvitt jag vet existerar det inget sådant företag i det här fallet. Jag vill gärna begära en ordentlig precisering av hur man ser på den här situationen. Det är nämligen inte så, att när arbetslösheten gradvis förvärras, som den nu kommer att göra i Olofström, står det stora möjligheter till buds för de arbetslösa där att flytta till andra orter. Situationen är likartad i nästan hela regionen — i södra Småland, i Blekinge och i Skåne. Skåne är en av de värsta arbetslöshetsregionerna, i varje fall om man undantar de allra sämst ställda, i övre Norrland och på några andra håll. Det är denna frågeställning jag vill ta upp. Frågan gäller alltså inte förflyttningen utan dess fortlöpande effekter på Olofströms arbetsmarknad, där det redan råder svåra förhållanden.
Fru talman! Det kommer att uppstå problem på de andra orterna, säger Jörn Svensson. Ja, vi vet att det i ett rörligt näringsliv och i en öppen ekonomi alltid sker omställningar. Men de som erbjuds anställningar i ett stort och världsomspännande företag kan ju ändå känna en annan trygghet än de som jobbar i mindre företag. Nu gör L M Ericsson de aviserade förändringarna just för att kunna trygga sysselsättningen på andra orter. Jag gör ingen bedömning av var och i vilken omfattning detta bör ske. Jag konstaterar bara att sådana förändringar är nödvändiga för att man skall kunna klara tryggheten inom koncernen i stort. Det innebär alltså att de enskilda berörda får erbjudanden om annan sysselsättning inom koncernen. Därutöver tillkommer att Volvo i Olofström har en viss ersättningsrekrytering. För kommunen betyder det naturligtvis bekymmer att så många arbetsplatser försvinner. När det förra gången var aktuellt med nedläggning gick regeringen in med stöd för att göra det möjligt att bygga hantverksoch industrihus. Det är min förhoppning att dessa skall kunna fyllas med sådan verksamhet som ger ersättningsarbete. Därutöver kommer att de arbetsmarknadspolitiska insatserna har expanderat och också fortsättningsvis kan expanderas, om de berörda enskilda skulle få problem.

Fru talman! Vi börjar närma oss något som åtminstone liknar ett svar på frågan. Det sista inlägget är ju på sitt vis avslöjande. Här ser vi hela regeringsfilosofin i ett nötskal. Arbetsmarknadsministern säger att vi skall ha en rörlig ekonomi, men han visar genom formuleringen av sitt svar att han inte har något som helst grepp om vad den stora LM-koncernen sysslar med. Den har genom att lokalisera verksamheter till de delar av Sverige där det har funnits överskott på arbetskraft och där man har haft låga löner utnyttjat dessa områden. Nu skall det ske en krympning, en koncentration tillbaka till de orter där man tidigare har haft verksamhet. Jag skulle vilja fråga: Har inte arbetsmarknadsverket några som helst informationer om de mer långsiktiga planer som en sådan här stor multinationell koncern har? Det gäller ju bara första steget i en process som skall gå vidare. Vad vet ni om detta på arbetsmarknadsverket, och vad avser ni att göra för att möta de situationer som utan tvivel kommer att uppstå? När det gäller Olofström efterlyser jag fortfarande ett svar på den fråga vars berättigande arbetsmarknadsministern nu erkänner. Genom förflyttningen till andra orter kommer Olofströms arbetsmarknad att mista 260 arbetstillfällen, vilket betyder att arbetslöshetsproblemet där kommer att bli svårare än vad det tidigare har varit. Vilka insatser avser ni att göra på den orten med anledning av detta? Det går ju inte i detta fall att hänvisa till att man har en rörlig ekonomi. Vilka orter skall ta emot dem som drabbas av denna rörlighet? Är det Malmö, Landskrona eller någon annan nedläggningsort? Dit lär olofströmsborna inte kunna flytta. Frågan är: Vilka åtgärder vidtar ni i Olofström?
Fru talman! Jag vill erinra om vad jag sagt i mitt svar, nämligen att Olofström har möjlighet att få regionalpolitiskt stöd. Men det är också riktigt, som Jörn Svensson säger, att detta förutsätter en expansion av näringslivet, en investeringsverksamhet, som det är möjligt att påverka. Då är vi egentligen inne på frågan om den ekonomiska politiken. Den hjälp som Olofström behöver är den som hela landet behöver, nämligen hjälp till ett mera expansivt näringsliv. För att bidra till detta har regeringen föreslagit och riksdagen i vissa delar beslutat om en förbättring av villkoren, som kommer att leda fram till en ökad efterfrågan på arbetskraft och en expansion av näringslivet. Då finns det också möjligheter att med hjälp av det regionalpolitiska stödet få till stånd projekt som kan lokaliseras till Olofström. Det är sant att den stora skillnaden mellan Jörn Svensson och mig i detta sammanhang är att jag vill ha en fri ekonomi, medan Jörn Svensson vill ha något annat.
Fru talman! Ingemar Eliasson skall inte komma med sådana där klyschor som han nu senast använde, för det leder omedelbart till motfrågan: För vem är denna ekonomi fri? Den är fri för LM Ericsson, och det är den friheten ni slår vakt om. Men den är inte fri för de bygder där människorna trängs allt djupare ner i arbetslöshet utan att det finns några som helst vare sig industripolitiska eller arbetsmarknadspolitiska program som står i någon proportion till problemets storlek. Det var sådana program jag frågade efter konket när det gällde Olofström, en redan drabbad kommun, i en region där det redan råder arbetslöshet, där möjligheterna till flyttning av arbetskraft är begränsade. Jag frågar alltså: Vad avser ni att göra i Olofström? Vi behöver inte alls diskutera detta utifrån huruvida vi tycker om olika ekonomiska system eller ej, utan jag frågar: Finns det några planer på att lägga beställningar hos industrier i Olofström, eller finns det några planer på att öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna i Olofström? Det är det jag skulle vilja veta något om.
Fru talman! När det gäller det fall som Jörn Svensson tar upp beträffande Olofström har jag konstaterat att för de berörda anställda är anställningstryggheten ordnad i den meningen att man har erbjudit annan sysselsättning. I viss utsträckning kan det säkert hända att de kan få nytt arbete i Olofström, eftersom det ändå sker en viss ersättningsrekrytering också där. Därutöver diskuterar vi problemet för Olofström som kommun, och i det sammanhanget har jag hänvisat till — och gör det igen — de allmänna åtgärder som vidtagits för att få till stånd en expansion av ekonomin i Olofström med hjälp av det regionalpolitiska stödet. Det är och förblir mitt svar till Jörn Svensson.
Fru talman! Då drar jag den slutsatsen av svaret på min fråga, att man med anledning av den i förhållande till nuläget försämrade situationen i Olofström icke har några planer framöver, icke avser att sätta in några speciella åtgärder. Jag tror att det är en korrekt tolkning av regeringens svar.

Fru talman! Tommy Franzén har frågat mig hur regeringen ser på den växande arbetslösheten på Gotland och vad regeringen anser vara orsakerna till den starkt ökande arbetslösheten. Vidare har Tommy Franzén frågat vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska arbetslösheten samt vilket svar regeringen har att ge de arbetslösa ungdomar som tappat all tilltro till att få ett jobb. Orsakerna bakom den alltför höga arbetslösheten är främst den internationella lågkonjunkturen och våra egna problem med obalanser i ekonomin. De åtgärder som har vidtagits inom den ekonomiska politiken — devalveringen, momsoch räntesänkningen samt en stram finanspolitik — är alla sådana som bl.a. syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och därmed trygga sysselsättningen på längre sikt. För att förbättra arbetsmarknaden i vinter beslutade regeringen redan i vintras om förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser om 1 500 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och tidigareläggning av offentliga byggen. Dessutom beslutades för några veckor sedan om ytterligare 600 milj.kr. till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 200 milj.kr. avsåg tidigareläggning av statliga byggen. Detta innebär att regeringen trots det ytterst ansträngda budgetläget hittills i år har anvisat 6 100 milj.kr. för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 2 700 milj.kr. för beredskapsarbeten, 2 600 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning och 600 milj.kr. för tidigareläggning av byggen. Arbetsmarknadsstyrelsen har därigenom fått medel för beredskapsarbeten som bör räcka för att sysselsätta 30 000-40 000 personer i vinter. Medlen för arbetsmarknadsutbildningen beräknas räcka för ca 50000 elever i vinter. På Tommy Franzéns fråga om ungdomarna och deras möjligheter att få ett arbete vill jag svara att arbetet är en väsentlig del av människans liv, inte bara för att trygga sin försörjning, utan arbetet har också ett egenvärde som en väg till social gemenskap. Därför har regeringen vidtagit särskilda åtgärder för att skapa en bättre arbetsmarknad för ungdomarna. Skolan har fått större möjligheter att ta ansvar för den yngsta åldersgruppen genom ökade resurser för mer otraditionell utbildning, till största delen 149 förlagd till företagen. Dessutom har fr.o.m. den 1 juli i år tillträdet till arbetsmarknadsutbildning vidgats för att också omfatta ungdomar i åldrarna 18-20 år. Förutom möjligheterna att ordna beredskapsarbete för 18-24-åringarna hos stat och kommun har regeringen nyligen beslutat att även öppna möjligheten att anordna beredskapsarbete inom det enskilda näringslivet. Dessutom finns fr.o.m. innevarande budgetår ett särskilt rekryteringsbidrag, som utgår med 4096 av lönekostnaden under ett halvår till företag som anställer ungdomar som varit arbetslösa en längre tid.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Tyvärr finner jag att svarets innehåll inte ger de arbetslösa på Gotland orsak till tacksamhet. Låt mig först konstatera att den ”maratondebatt” som utspann sig här i kammaren för drygt en vecka sedan inte heller gav några svar på hur regeringen tänkt sig att kraftfullt motverka arbetslöshet. Detta kan möjligen bero på att de ambitionerna inte finns hos regeringen, utan att det mest är en fråga om förlita sig på de svikande och sviktande marknadskrafterna. De krafttag som borde vidtas i den rådande situationen viftas bort med att resurserna inte räcker till. Arbetslösheten i landet är nu uppe i så höga nivåer att dess likhet inte står att finna under hela efterkrigstiden. Den börjar kvantitativt att alltmer påminna om 1930-talets s.k. depression. Det mest anmärkningsvärda är att ungdomen drabbas värre och värre. Den s.k. naturliga avgången utestänger nya krafter från jobb. Uttrycket ”naturlig avgång” är alltså inget annat än ett uttryck för ett stopp för ungdom att få jobb. Det enda naturliga i detta sammanhang är att detta har blivit ett bestående inslag i borgerlighetens bortförklaringar och ett resultat av den förda politiken. På Gotland är situationen ytterst allvarlig — detta av flera skäl. Det ena är att arbetslösheten här ökar kraftigare och att utsikterna till en vändning inte föreligger f. n. Det andra är att här drabbas ungdomen värre än vad som är genomsnittligt för landet. Här är andelen arbetslösa ungdomar f. n. över 60 90 av antalet arbetslösa, medan andelen genomsnittligt i landet är ca 50 9. En av orsakerna kan vara att just ungdomen tidigare i större utsträckning sökte sig till fastlandet, men att situationen där har medfört att Gotlandsungdomen nu stannar kvar på hemmaplan. Det kan ha det goda med sig, om man nu kan prata om gott i detta sammanhang, att ungdomen i större utsträckning stannar kvar på ön. En fortsättning av utflyttningen av ungdomen skulle nämligen allvarligt skada framtidsutsikterna. Situationen på Gotland är, som jag tidigare sade, allt annat än bra. Förvärrade sysselsättningsproblem framöver kommer att finnas i teleindustrin, inom åkeri-, byggnadsoch träindustribranscherna, bilverkstäder, gummitillverkning och handel, ja, snart sagt bortsett från jordbruket inom alla de näringar som finns att ta till på Gotland utöver turistnäringen. Till detta kommer sedan effekterna av regeringens vilda sparplaner och Nr 27 nedrustningar av viktiga gemensamma samhällssektorer. Arbetsmarknadsutvecklingen kommer att innebära ett ökat antal arbetssökande och en minskad tillgång till nya jobb. De tilldelade medlen för länsarbetsnämnden för beredskapsarbeten m.m. kommer inte att räcka för Om arbetslösheten att hålla arbetslösheten på ungefärligen samma nivå som tidigare år. Ca på Gotland 250-300 fler arbetslösa är länsarbetsnämndens bedömning. Detta innebär i klartext att arbetslösheten kommer att öka med närmare 50 96 för Gotland. Det kan väl inte vara, som arbetsmarknadsministern säger i svaret, att förstärka de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Till detta skall läggas att länsarbetsnämnden befarar att utöver detta ännu större ”friställningar” kan komma i fråga. Den på grundval av regeringens förslag nyligen beslutade inriktningen av de ekonomisk-politiska åtgärderna innebär att momsen sänks och arbetslösheten ökas. I debatten om inriktningen av de ekonomisk-politiska åtgärderna lades det fram förslag från bl.a. vpk om ytterligare åtgärder för att motverka arbetslösheten. Detta ville inte regeringen medverka till, utan ansåg det viktigare att i stället sänka skatten på lyxkonsumtion m.m. Detta står alltså i motsättning till de uttalanden om solidaritet som arbetsmarknadsministern gav uttryck för i den förra debatten om arbetslösheten och dess verkningar. Fru talman! Låt mig vidare konstatera att det svar som jag har fått på min interpellation om Gotland inte med ett enda ord berör situationen på Gotland, utan det är i sin helhet ett allmängiltigt svar, som hade kunnat ges vilken interpellant som helst för vilket län som helst. Givetvis är det de allmänna åtgärderna som ligger till grund, men i en fråga om Gotland hade säkert i vart fall gotlänningarna förväntat sig något annat än ett rent allmänt hållet svar om situationen i hela landet. För min del anser jag detta svar nonchalant, inte mot mig som interpellant, utan mot de drabbade på Gotland. Jag har i min interpellation berört även ungdomens problem på Gotland. Där, såväl som på andra platser, har den s.k. yrkesintroduktionen blivit en flop. Detta påtalade vpk redan vid behandlingen av detta regeringsförslag i riksdagen, och verklighetens prövning ger oss rätt. Inte mer än 15 av de hittills 180 som genomgått yrkesintroduktion har erhållit jobb efteråt. Det motsvarar ca 8 96. I stället har denna verksamhet medfört att de flesta ungdomar på Gotland som genomgått den och därmed blivit en typ av gratis arbetskraft inte längre anmäler sig på arbetsförmedlingen. De upplever inte dens.k. yrkesintroduktionen som någon utbildning utan som ett underbetalt meningslöst diversejobb för 250 kr. i stipendium i månaden. Dessa effekter av yrkesintroduktionen — att hopplösheten tar sig de här uttrycken, att dessa ungdomar inte ens anser det meningsfullt att besöka förmedlingen — borde väl föranleda till rättelse. Jag kan möjligen konstatera att arbetsmarknadsministern har varit mycket svag och närmast velat förbigå frågan om yrkesintroduktionen i svaret. Jag måste med anledning av det svar som har getts ställa några följdfrågor, som jag hoppas kan få ett svar: Har arbetsmarknadsministern något swar att ge till de här Gotlandsungdomarna som har slutat besöka arbetsförmedlingen på grund av folkpartiets arbetsmarknadspolitiska förslag? Kommer de mer än 150 ungdomarna, som genomgått grundskolan men inte börjat på gymnasiet, att ges någon möjlighet till ett jobb? Det är ju det de vill ha. Slutligen: Kommer länsarbetsnämnden att få de begärda tillskotten av extra medel för att skapa fler beredskapsjobb m.m. på Gotland?

Fru talman! Får jag först kommentera Tommy Franzéns kommentar till mitt svar, som han tycker var ett svar som hade kunnat ges till vem som helst från vilket län som helst. Det kan ju bero på att Tommy Franzéns fråga var mycket allmänt formulerad. Där frågas nämligen vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra en ökning av arbetslösheten och vilka råd jag har att ge ungdomar som befinner sig i den situationen. Utöver de mera detaljerade kommentarer som kan föranledas av frågan har jag också redovisat regeringens allmänna syn på arbetsmarknadsläget och på arbetets värde. Jag har vid åtskilliga tillfällen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att möta en vinter som vi på ett tidigt stadium förutsåg skulle bli svår på arbetsmarknaden. Jag skall inte uppta tiden med att återigen göra en uppräkning. Men som Tommy Franzén vet är det mångmiljardbelopp som regeringen med riksdagens gillande har avsatt för att kunna möta en svår situation. Därutöver har vi sagt, och också redovisat här vid många tillfällen, att detta ändå bara är marginella insatser. Om vi skall få en arbetsmarknad i balans, måste vi ha en ekonomi som är i balans med omvärlden. Därför återkommer jag ständigt till de ekonomisk-politiska åtgärder som måste vidtas, och som har vidtagits, för att skapa en ökad efterfrågan på arbetskraft. Tommy Franzéns och andra vpk:ares svar på detta är också desamma från gång till gång. Oavsett vilka åtgärder vi skulle ha vidtagit —i miljarder räknat, eller mätt på annat sätt — skulle kommentaren ha varit densamma: otillräckligt och felaktigt. Det beror ju på att här ligger i botten ideologiska skillnader som vi inte har anledning att hymla med. Tvärtom har vi anledning att lyfta fram dem. Vi vill ordna det här i en fri ekonomi. Vi vill slå vakt om marknadshushållningen och blandekonomin. Det har lett oss fram till en arbetsmarknad som är bättre än vad som är fallet i omvärlden. Vi har byggt uppett välstånd i vårt land med hjälp av det ekonomiska systemet. Och det är med hjälp av och genom bevarandet av det ekonomiska systemet som vi skall råda bot på landets besvärliga situation. Avgörande är därför nu vilka resultat man har kunnat uppnå och vilka vi Nr 27 kan se framför oss. Vi kan när det gäller Gotland notera en viss nedgång av Måndagen den arbetslösheten, tack vare de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Ett av de få 16 november 1981 län där en sådan nedgång har kunnat konstateras är alltså Gotlands län. Det är naturligtvis en följd av de beslut som regeringen har tagit om t.ex. Om arbetslösheten investeringen i hamnen — som är en mycket stor investering på Gotland —, om på Gotland investeringen i en mekanisk verkstad på Fårö och om de ökade resurserna till beredskapsarbeten. Här har länsarbetsnämnden fått en ökning med 3 milj.kr. Vidare är det ett resultat av uppgången i arbetsmarknadsutbildningen. De arbetsmarknadspolitiska insatserna har alltså börjat ge resultat. Det gäller också ungdomarna, Tommy Franzén! Får jag sedan säga några ord om yrkesintroduktionen, som enligt Tommy Franzén har blivit en flopp. Tvärtom —-yrkesintroduktionen fick förra vintern t.o.m. en större omfattning än vi hade förutsagt. Det är alldeles riktigt att man inom vpk var kritisk till den omläggningen. Men i stället för de 5 000 elever som vi hade trott skulle omfattas av yrkesintroduktionen, så blev det 8000 elever i hela landet som inkluderades av den åtgärden. Detta gäller även Gotland. Får jag också, fru talman, som ett slags replik med anledning av den betygsättning som Tommy Franzén gav uttryck för redovisa vad länsarbetsnämnden på Gotland säger i sin rapport i höst: ”Yrkesintroduktionen har kommit bra i gång. Hittills har anordnats 4 introduktionskurser med totalt 56 deltagare. Läget är under kontroll. Ett tecken härpå är att antalet kvarstående sökande utan arbete aktuella för placering i åldern upp till 17 år är sjunkande i september 1981.” Det visar, Tommy Franzén, att de åtgärder som vi har vidtagit börjar ge effekt. Tommy Franzén efterlyser också svaret på den framställning som länsarbetsnämnden har gjort. Men detta svar får Tommy Franzén vänta på tills länsarbetsnämnden har fått det.

Fru talman! Låt mig först kommentera arbetsmarknadsministerns svar vad gäller ”det allmänt hållna”. Min inledande fråga gällde hur regeringen ser på den växande arbetslösheten på Gotland. I direkt anslutning härtill gick jag sedan över till att fråga vad man anser vara orsakerna till den starkt växande arbetslösheten samt — framför allt — vad man skall göra när det gäller ungdomarna. Det ger ju inte utrymme för arbetsmarknadsministern att låta bli att svara på den första frågan, om hur regeringen ser på den växande arbetslösheten på Gotland, och i stället ge ett svar med ett helt allmänt innehåll. Jag konstaterar däremot att det andra svaret i vart fall något mera angav inriktningen på de problem som jag tagit upp i min interpellation. Jag måste återigen konstatera — det ville arbetsmarknadsministern att jag skulle säga — att insatserna var otillräckliga. Jag gör det med utgångspunkt i de krav och äskanden som arbetsmarknadsstyrelsen har framställt men som inte har tillgodosetts samt utifrån den debatt som vi hade här förra veckan. Då sade vi 153 att det var viktigare att stärka resurserna när det gäller arbetslösheten än att sänka momsen på lyxvaror m.m. Jag vill också komma in på en annan fråga. Den gäller inte bara direkt riktade resurser för beredskapsjobb och liknande. Den gäller även att beslut fattas om inriktningen av industripolitiken i det här landet. Det går nämligen inte — som arbetsmarknadsministern har gjort — att hänvisa till de fria marknadskrafterna. I samband med diskussionen här för en stund sedan med Jörn Svensson uppsnappade jag vad arbetsmarknadsministern sade beträffande Olofström och LM Ericsson där, nämligen att LM Ericsson gör nedskärningarna i Olofström för att trygga sysselsättningen på andra orter. Här kan man konstatera att arbetsmarknadsministern mera talar i egenskap av attaché utsänd av L M Ericsson än i egenskap av arbetsmarknadsminister. Sanningen är ju faktiskt den att LM Ericsson ingalunda gör dessa nedskärningar för att trygga sysselsättningen på andra orter. Kvar står nämligen det faktum att också de kraftiga neddragningar som L M hittills har gjort på Gotland kommer att fortsätta. Gotlänningarna är oerhört oroade av utvecklingen samt av den neddragning som L M Ericsson håller på med på Gotland. De befarar att detta kommer att medföra att också Gotlandsfabriken i en framtid försvinner. Den svarar ju i vart fall i detta skede av neddragning för 10 96 av industritillverkningen på Gotland. Vidare tog arbetsmarknadsministern fram ett papper som också jag har och som är från länsarbetsnämnden på Gotland. Han läste innantill vad som stod på några rader om yrkesintroduktionen och om att den har kommit i gång. Ja, det är klart att man kan ge hur många människor som helst yrkesintroduktion och säga att denna har kommit väldigt bra i gång. Men när de veckor som det rör sig om har gått står människorna utan jobb. Det är den effekten, den floppen, som jag talar om. Jag kanske borde ha förtydligat mig ytterligare för att arbetsmarknadsministern skulle förstå. Då skulle han inte behöva läsa innantill från papper som också jag har tagit del av och där det står att man lyckats ge en del människor yrkesintroduktion. Det väsentliga är slutprodukten — ger det några jobb eller inte — för det var vad regeringen gick ut och talade om vid införandet av den s.k. yrkesintroduktionen. Beträffande situationen på Gotland — att det skulle vara en viss nedgång av arbetslösheten — är jag inte lika säker. Av länsarbetsnämndens bedömningar dels i fråga om vad som finns i den akt som vi båda tagit del av, dels i fråga om vad jag fått veta då jag varit på Gotland och diskuterat med länsarbetsnämnden, framgår att länsarbetsnämnden inte har uppfattningen att det är någon nedgång i arbetslösheten. Tvärtom hyser man oerhört stora farhågor för att den kommer att växa ytterligare. Jag vill påstå, för att släppa in hela landet i diskussionen, att man på Gotland ligger sämre till än i landet i genomsnitt. Man ligger på en arbetslöshet, om vi räknar in de direkta arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i form av beredskapsarbete och liknande, på någonstans mellan 8 och 10 96. Det är, tycker jag, ganska allvarligt. Sedan vill jag slutligen konstatera att det här med fri ekonomi inte håller. Och om detta system får fortsätta kommer det inte att ge något skydd för gotlänningarna. Däremot borde länsarbetsnämnden kunna få större anslag Nr 27 för att komma i gång med utbyggnad av en del verksamhet på Gotland, exempelvis cykelleder för turisterna, som det talats mycket om där. Det behöver skapas möjligheter för en bredare turism, som också skulle ge sysselsättning åt gotlänningarna.

Fru talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig vilka ytterligare insatser regeringen planerar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, om regeringen kommer att medverka till att ytterligare medel ställs till förfogande för beredskapsarbeten samt om regeringen är beredd att ge arbetsmarknadsstyrelsen direktiv om en generös tillämpning av dispensreglerna för beredskapsarbeten för 16-17-åringarna. Som bakgrund till sina frågor redogör Lars-Erik Lövdén för de stora sociala problem som ungdomsarbetslösheten bidrar till att skapa. Jag är helt överens med Lars-Erik Lövdén om det stora allvaret i den situation som f. n. råder på arbetsmarknaden. Av samtliga 133 000 arbetslösa ioktober i år var 61 000 ungdomar mellan 16 och 24 år. Detta är ca 22 000 fler arbetslösa ungdomar än för ett år sedan. Ungdomarna drabbas hårdare av arbetslösheten än vuxna i en konjunkturnedgång, vilket bl.a. sammanhänger med ungdomarnas lösare anknytning till arbetsmarknaden. Det finns dessutom en tendens till ökad ungdomsarbetslöshet sett över en längre period och oavsett konjunkturläge. Detta hänger bl.a. samman med ökade krav på utbildning eller erfarenhet. Genom riksdagens beslut 1980 har skolan givits utökade resurser att erbjuda de ungdomar som inte vill fortsätta i ”traditionell” skola ett mer varierat utbud av utbildning i form av inbyggd utbildning, lärlingsutbildning och yrkesintroduktion. Denna åtgärd ger inte effekt omedelbart utan måste ses som en mer långsiktigt inriktad åtgärd. När det sedan gäller de mer kortsiktiga insatserna vill jag anföra följande. Redan i våras beslutade regeringen att under vissa villkor förlänga möjligheterna för ungdomar under 18 år att genomgå arbetsmarknadsutbildning eller erhålla ett beredskapsarbete. Mot bakgrund av de utökade möjligheter som skolan har fått och som jag tidigare redogjort för, är jag nu inte beredd att föreslå att reglerna för vare sig beredskapsarbeten eller arbetsmarknadsutbildning för dessa ungdomar ändras. För ungdomar över 18 år står i stort sett samtliga arbetsmarknadspolitiska medel till vårt förfogande. Jag vill här erinra om den mycket kraftiga satsning som regeringen har gjort inför den kommande vintern. Hittills har 6 100 155 milj.kr. anvisats för främst arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Så sent som i september beslutade regeringen om 400 milj.kr. till beredskapsarbeten. Dessa var i första hand avsedda för ungdomar. Vid samma tillfälle öppnades möjligheten för arbetsmarknadsverket att placera arbetslösa i enskilda beredskapsarbeten. Till detta skall läggas samtliga de stimulanser som vidtagits på den ekonomiska politikens område med devalvering, ränteoch momssänkning. Effekterna av dessa åtgärder kan vi inte utläsa ännu, men uppskattningsvis ger regeringens ökade satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder fler sysselsättningstillfällen än föregående år. Resultatet av de ekonomiska åtgärder som regeringen vidtagit får ses på ganska lång sikt, men jag är övertygad om att de positiva effekterna på sysselsättningen blir avsevärda. Som Lars-Erik Lövdén vet har arbetsmarknadsstyrelsen hemställt om ytterligare medel till beredskapsarbeten. Framställningen behandlas f.n. inom regeringskansliet. Samtidigt pågår arbetet med att summera och utvärdera effekterna av redan vidtagna åtgärder. Jag är för dagen inte beredd att ta ställning till framställningen.

Fru talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag kan inte direkt påstå att jag är nöjd med detsamma, och det tror jag inte heller att de 61 000 unga arbetslösa är. Jag har i min interpellation ställt tre frågor till arbetsmarknadsministern och fått samma nedslående svar på alla tre. Jag ställer frågan vilka ytterligare åtgärder som regeringen planerar mot ungdomsarbetslösheten och får då hänvisningar till redan gjorda insatser. Jag kräver besked om huruvida regeringen har för avsikt att tillstyrka AMS begäran om ytterligare anslag till beredskapsarbeten och får då svaret att några sådana besked inte kan ges. Jag undrar om regeringen är beredd att ge AMS direktiv om generösa dispensregler vad gäller beredskapsarbete för 16-17-åringar och får då ett direkt avvisande svar. Med förlov sagt: Arbetsmarknadsministerns svar tyder inte på något större ansvar för dagens unga generation. Fru talman! Arbetslösheten är ett gissel för alla som drabbas. Men särskilt svårt är det för unga människor. För dem som får sin första kontakt med arbetsmarknaden som arbetslösa. Då skapas en grogrund för sociala problem. Då ökar riskerna för missbruk och kriminalitet. Om detta kan polis, socialarbetare och andra vittna. Det är en ganska bister verklighet som möter en utanför de ombonade sammanträdesrummen. I dag är det 61 000 unga människor som går arbetslösa. Av dessa är nära 30000 tonåringar. För ett år sedan var motsvarande siffror 39 000 resp. 20 000. Jag trodde, fru talman, att detta skulle inge allvarlig oro hos regeringen och snabbt leda till åtgärder. Men så är tydligen inte fallet. Men situationen är egentligen allvarligare än vad dessa siffror visar. Nr 27 Mycket tyder på att vi har fått en nästan permanent mycket hög ungdomsarbetslöshet. Medan arbetslösheten för ungdomar normalt brukar sjunka mellan septemberoch oktoberräkningarna så är årets månadssiffror oförändrade. Det är t.o.m. en viss liten ökning för oktober. Det är en av larmsignalerna. En annan är att antalet lediga platser är nästan obefintligt. I Malmö går 5 200 människor arbetslösa. Av dessa är 2 300 ungdomar under 25 år och 1 100 tonåringar. Det finns f. n. totalt 300 lediga platser i Malmö. Jag bad arbetsförmedlingen att titta efter hur många arbeten det finns att erbjuda de 1100 tonåringarna i Malmö med hänsyn till krav på erfarenhet och yrkesutbildning. Det fina datasystem som arbetsförmedlingarna numera har att tillgå svarade: fyra fem arbeten. Så är arbetsmarknadssituationen på en arbetsmarknad, nämligen i Malmö. En tredje larmsignal är den kraftiga neddragningen av den kommunala sektorn i landet, som tidigare spelat en mycket stor roll för ungdomens möjligheter att få arbete. Det finns i den akuta situation som vi nu upplever såvitt jag kan se bara två saker som på kort sikt kan förbättra situationen. Det ena är ytterligare utbildningsinsatser och det andra är en mycket kraftig satsning på beredskapsarbeten. Och då behöver AMS få begärda resurser. Vi har från socialdemokratiskt håll hårt kritiserat de borgerliga regeringarnas ekonomiska politik och näringspolitik. Vi har också klart redovisat våra alternativ. Vad vi däremot inte, framför allt under åren 1976-1979, haft anledning att vara så kritiska mot är den bedrivna arbetsmarknadspolitiken. Under de åren fullföljdes i stort den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Men under det senaste året har situationen blivit en annan. Nu överges arbetsmarknadspolitiken. Nu tycks arbetslösheten bli en regulator i den ekonomiska politiken. Nu får inte AMS de resurser som behövs för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Nu accepteras arbetslöshetstal som tidigare varit oss fftämmande. Detta är djupt oroande och tragiskt. Vi har när det gäller ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten över huvud taget i dagsläget bl.a. ställt följande krav: AMS måste få begärda medel. AMS bör få i uppdrag att planera för maximal insats av arbetsmarknadspolitiska medel i vinter. Alla ungdomar över 16 år som ej funnit lämplig utbildning bör medges rätt till beredskapsarbete. AMS bör få i uppdrag att utveckla andra former av insatser, och då särskilt inom arbetsmarknadsutbildningen. Dessa krav röstades i förra veckan ned av den borgerliga riksdagsmajoriteten. De borgerliga riksdagsledamöterna tycks emellertid ha fått så pass kalla fötter att de uppmanar regeringen att vidta ytterligare åtgärder. Nu tycker jag att arbetsmarknadsministern skall ge besked till de tiotusentals unga arbetslösa. Kommer ni att lägga fram ytterligare åtgärds förslag? Får AMS begärda resurser? Är ni beredda att för en gångs skull 157 handla snabbt, eller skall problemen fördjupas på grund av borgerlig senfärdighet? Till sist: I interpellationen tog jag särskilt upp 16-17-åringarnas situation. Av vilken anledning är regeringen inte beredd att medge beredskapsarbete för dessa ungdomar? Är det inte dags att överge de låsta positionerna? Det var ju ändå, om jag inte tar miste, folkpartiet som myntade begreppet ungdomsgaranti och som i både 1976 och 1979 års valrörelse vitt och brett lovade införandet av en sådan.

Fru talman! Det har inte gått många dagar sedan arbetsmarknadsministern och jag här i kammaren hade ett meningsutbyte om den höga arbetslösheten. Då gällde det den mycket höga arbetslösheten i Västerbottens inland. Nu när frågan om ungdomsarbetslösheten har ställts, finner jag giltiga skäl att åter ta kammarens tid i anspråk. Sedan vi hade den tidigare nämnda debatten har arbetslösheten ökat ytterligare. Den överstiger nu 3 Zo. Därav utgör ungdomsarbetslösheten en stor del — i antal räknat ca 61 000 ungdomar upp till 24 år. Det är en allvarlig situation för samhället, när så många människor tvingas till arbetslöshet. Det är också en allvarlig situation för dessa människor, och de som drabbas hårdast är ungdomarna. ”Om vi inte ordnar det bättre för ungdomar, kommer vi att få en förlorad generation.” Detta är ett citat från en skolkurator, som dagligen får höra kommentarer och undringar från elever som ställer frågan: Vad skall det bli av oss? Det finns ju inga jobb. Vad kommer att hända med de ungdomar som i dag vägras rätten till ett arbete? Ja, vi vet att social utslagning blir en direkt förjd för många av dem. Många ungdomar har bildat familj, kanske skaffat sig lägenhet eller villa. De ser i dag sina framtidsplaner krossade. Många gånger har det sagts att utbildning är en garanti för jobb. Men nu drabbar arbetslösheten även dem som har skaffat sig en utbildning. Enligt skolöverstyrelsen lyckas skolan hålla kvar 16-17-åringarna i någon typ av sysselsättning, men detta innebär bara att vi skjuter upp arbetslösheten. Man säger också att kurvan för arbetslösa 18-19-åringar det senaste året har stigit brantast. | Skolöverstyrelsen ser heller inga större utsikter att kunna hjälpa ungdomar att få en meningsfull sysselsättning. Tvärtom ser framtiden ännu dystrare ut. Nästa år kommer ”ungdomspuckeln”, dvs. de stora barnkullarna från 1960-talets mitt, ut i förvärvslivet. Då det blir det ännu hårdare konkurrens än i dag. Detta är skolöverstyrelsens uppfattning. Arbetsmarknadsministern har i sitt svar redovisat de satsningar som gjorts för att lindra arbetslösheten. Men all tillgänglig statistik visar att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Då borde den slutsatsen dras, att här måste skyndsamt ytterligare satsningar till. Regeringen brukar hänvisa till det ansträngda budgetläget. Men arbetslöshet kostar också stora pengar. Det är vi väl överens om? Och inser man att arbetslöshet kostar stora pengar — förutom de mänskliga tragedierna, som inte går att mäta i pengar — borde det gå att få fram de nödvändiga åtgärderna för att hjälpa dessa ungdomar. Detta är också en fråga om hur regeringen prioriterar i sina ekonomiskpolitiska åtgärder. Tydligen ansåg regeringen, och tyvärr även socialdemokraterna, att kraftiga skattelättnader för höginkomsttagare är mer angeläget än att skaffa fram pengar för att skapa sysselsättning för ungdom. Det förhandlades både dagar och nätter för att man skulle komma överens om dessa stora skattelättnader. De arbetslösa ungdomarna skulle säkert ha varit tacksamma, om ni på ett annat sätt hade använt den tiden och de pengar den ”reformen” kommer att kosta. Hur ser arbetsmarknadsministern på detta? Är det i dag mera angeläget att ge höginkomsttagare stora skattelättnader än att bekämpa ungdomsarbetslösheten? Statens ungdomsråd har genomfört en undersökning benämnd ”Det blir för dyrt”. Den visar att den sociala utslagning som bl.a. arbetslösheten för med sig alltid blir dyrare än vad åtgärder som skapar arbete och meningsfull utbildning och fritid kostar. Vetskapen om att arbetslöshet kostar stora pengar, och därtill mänskligt lidande, borde vara ett tillräckligt beslutsunderlag för regeringen för att, utöver vad som har gjorts, satsa ännu mer på skyndsamma åtgärder. På den punkten är jag överens med Lars-Erik Lövdén. Arbetsmarknadsstyrelsens hemställan om ytterligare 1,5 miljarder måste självfallet tillgodoses. Att den hemställan skulle vara avhängig av synen på vilket samhälle vi skall ha, vilket jag tyckte arbetsmarknadsministern antydde i den föregående interpellationsdebatten, har jag mycket svårt att förstå. Den står inte heller på något vis i motsättning till den utvärdering och summering av effekterna av redan vidtagna åtgärder som regeringskansliet tydligen håller på med. Tycker inte arbetsmarknadsministern att den summering av arbetslösheten som sker i form av arbetslöshetsstatistik är tillräcklig för att belysa effekterna av de ekonomisk-politiska åtgärderna på detta område? I övrigt finner jag arbetsmarknadsministerns svar litet motsägelsefullt. Dels måste, enligt svaret, de åtgärder som regeringen vidtagit ses på ganska lång sikt, dels håller man på att utvärdera och summera de vidtagna åtgärderna. I mitt eget hemlän, Västerbotten, går i dag över 2000 ungdomar arbetslösa. Dessa ungdomar och övriga ungdomar i vårt land ställer, helt riktigt, kravet att få ett arbete. I arbetsmarknadsministerns svar finns inga besked av den karaktären att de kan inge förhoppningar om en förbättring av situationen. Regeringen har ändå det yttersta ansvaret — det går inte att springa ifrån. Så frågan kvarstår: Vad tänker regeringen göra för att bekämpa ungdomsarbetslösheten? Vilka ytterligare initiativ tänker arbetsmarknadsministern ta? Det räcker inte med att redogöra för vidtagna åtgärder. Tusentals ungdomar väntar på besked och åtgärder från regeringen.

Fru talman! Nu överges arbetsmarknadspolitiken, säger Lars-Erik Löv 16 növeimber 1981 dén. Vad är det för struntprat? Sedan 1976 då den socialdemokratiska regeringen avlöstes av ickesocialistiska regeringar och folkpartiet tog över ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, har arbetsmarknadspolitiken både mätt i ekonomiska resurser och mätt i antalet åtgärder som står till förfogande för arbetsmarknadspolitiken rustats upp kraftigt. Det gäller för varje enskilt år att vi har ökat på insatserna i förhållande till de ordinarie insatser som riksdagen anvisat. I år har det skett med över 2 miljarder kronor sedan riksdagen tog sitt budgetbeslut förra vintern. Får jag erinra om att arbetslösheten vintern 1972 passerade en nivå som vi inte återigen har uppmätt. Då var villkoren utomordentligt mycket bättre än de är f. n. både i Sverige och i vår omvärld. Vi kritiserade den politiken då, just av det skälet att vi tycker att det är en dålig hushållning med resurserna att ha en hög arbetslöshet, och därför har vi nu ökat på insatserna för att möta en uppgång i arbetslösheten. Men samtidigt har jag understrukit och vill upprepa att har vi inte i grunden en stabil ekonomi, har vi inte i grunden en tillräcklig efterfrågan på arbetskraft, så hjälper det inte med aldrig så många bidrag eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är därför som jag envist återkommer till frågan om hur vi skall få fart på den svenska ekonomin, hur vi skall få den i balans och hur näringslivet skall expandera. Det är också där som de principiella skillnaderna, de ideologiska skillnaderna mellan mig och vpk-debattörerna blir så uppenbara. Varje gång händer också att interpellanterna eller frågeställarna blir irriterade över att jag påpekar detta, men det kan icke desto mindre vara en sanning som behöver lyftas fram, att villkoren för hur den ökade efterfrågan på arbetskraft skall komma till stånd i grunden är en ideologisk fråga. Lars-Erik Lövdén frågar mig återigen om reglerna för dispensgivningen i beredskapsarbete för ungdomar under 18 år. Jag har redovisat i mitt svar att jag inte finner anledning att ändra på de dispensregler som nu gäller. Vi vet av erfarenhet att den bästa hjälp vi kan ge ungdomarna är att övertyga dem om att de behöver utbildning och att sedan ge dem möjlighet till en utbildning som ökar deras chanser på arbetsmarknaden. De som har genomgått någon form av yrkesutbildning har bättre chanser att få ett varaktigt arbete än de som har brister i sin utbildning. När det gäller 16 och 17-åringarna har skolan ett ansvar att följa upp vad som skett med dem som lämnat grundskolan och som inte kommit in i gymnasieskolan eller inte sökt till denna. Det ansvaret uppfyller skolan, såvitt jag förstår, med stor förtjänst. Rapporterna säger nu att kommunerna runt om i landet klarar denna uppgift bra. Det kan ske tack vare de resurser som regeringen har beslutat om för att bygga ut gymnasieskolan och även öppna möjligheter att ge utbildning ute på arbetsplatserna. De av vpk:are förkättrade möjligheterna till inbyggd utbildning och lärlingsutbildning har varit de åtgärder som räddat många ungdomar undan arbetslöshet. Läget är bekymmersamt för ungdomarna, framför allt för dem som är mellan 18 och 20 år, och därför har vi — jag upprepar det — ökat insatserna för Nr 27 beredskapsarbete. Det har nu gett resultat: Antalet ungdomar under 24 år i beredskapsarbete var i oktober i år dubbelt så högt som i oktober förra året. Vi har också ändrat reglerna för arbetsmarknadsutbildning, så att ungdomar från 18 år och uppåt kan genomgå utbildning — tidigare gällde detta från 20 år. Nu ökar också antalet elever i arbetsmarknadsutbildning. Vidare har regeringen föreslagit och riksdagen beslutat om ett särskilt bidrag för anställning av ungdomar som varit arbetslösa en längre tid. En arbetsgivare som anställer en pojke eller flicka som varit arbetslös i fem månader kan få 40 90 av lönekostnaden betald i ett helt år. För att hjälpa fram expansiva delar i näringslivet utgår ett rekryteringsbidrag för den nettoökning som sker den 1 april nästa år jämfört med den 1 maj i år. Får jag till slut, fru talman, även om det är litet vid sidan av denna debatt, med några ord kommentera den fråga som John Andersson ställde till mig beträffande skattepolitiken. Vad John Andersson vill försöka hävda är att de resurser som diskuterats när det gäller skatteomläggningen skulle kunna ha stått till förfogande för arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är åtminstone två missar i detta tankeled. För det första gäller denna skatteomläggning för 1983 och framåt — vi har fortfarande bara 1981. De pengarna står alltså inte av den anledningen till förfogande. För det andra är det en finansierad skatteform som vi diskuterar. Det är alltså äpplen och päron som John Andersson här blandar ihop. Dessutom — och det är viktigare — kommer den skattereform som regeringen skall förelägga riksdagen under våren att stimulera till ökad aktivitet i ekonomin. Det kommer också de unga till godo.

Fru talman! I mitt första inlägg underströk jag att vi från socialdemokratiskt håll under åren 1976-1979 inte hade någon större anledning att kritisera regeringen för den bedrivna arbetsmarknadspolitiken. Då fullföljdes i stort de riktlinjer som folkpartiet, centern och socialdemokraterna tillsammans drog upp på 1950 och 1960-talet. Men jag var ganska hård i mitt omdöme om regeringens nuvarande arbetsmarknadspolitik. Det går nämligen inte i det akuta krisläge som vi nu befinner oss i att enbart hänvisa till vidtagna åtgärder. Gör man det, har man övergivit den arbetsmarknadspolitik som vi tidigare var överens om. Låt mig ta Malmöhus län som exempel. Under åren 1978-1979 tillfördes Malmöhus län 242 milj.kr. för beredskapsarbete. I dagens situation, när vi går mot den svåraste arbetslöshetsvinter som vi kanske har upplevt på många år, har Malmöhus län 181 milj.kr. till sitt förfogande för motsvarande typ av åtgärder. Nu ropar länsmyndigheterna på ytterligare medel. Och jag måste säga att jag tycker att det är mycket egendomligt att arbetsmarknadsministern inte kan ge ett besked till länsmyndigheterna i Malmöhus län och till andra länsmyndigheter om de kommer att få dessa pengar. Jag skall inte spekulera i anledningen till att det har blivit så, att regeringen inte anser sig kunna ge begärda ekonomiska resurser. En teori är att 161 regeringen inte längre anser sig ha råd. Men det är en fullkomligt absurd tanke, att man inte har råd att ge resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I så fall menar man att vi inte har råd att arbeta. Vi skall säga till varandra att vi är så fattiga att vi inte har råd att arbeta. Vi skall säga till en ung arbetslös: Vi måste lösa den ekonomiska krisen, och ditt bidrag blir att bli arbetslös. — Det är ju en fullkomligt absurd tanke. Det är bättre att låna till beredskapsarbete än till arbetslöshetsersättning och socialhjälp. Ingemar Eliasson var också inne på den ekonomiska politiken. Vi skall kanske inte föra en ekonomisk-politisk debatt i dag, men jag vill säga att jag är överens med Ingemar Eliasson om att det ur sysselsättningssynpunkt är väldigt betydelsefullt vilken ekonomisk politik vi bedriver, att det är viktigt att vi återskapar en ekonomisk balans i samhället och att vi får näringslivet att expandera. Det framgår emellertid klart av den debatt som fördes förra veckan att de ekonomisk-politiska åtgärder som riksdagen då fattade beslut om knappast får några effekter för den närmast kommande vintern, om de nu får några effekter över huvud taget. Regeringen gjorde bedömningen att dessa åtgärder skulle leda till åtminstone 40 000 nya jobb. I sitt svar säger arbetsmarknadsministern att de bör leda till avsevärda effekter. Jag tror att detta är fromma förhoppningar. I vart fall medför åtgärderna ingen lösning av problemen när det gäller ungdomsarbetslösheten, och de innebär inget svar på kraven från de tiotusentals unga människor som går arbetslösa i dag. Länsarbetsnämnden i Malmöhus län gör också en delvis annan bedömning än den regeringen gör om effekterna av den här politiken. I sin senaste rapport säger man: ”Vid de kontakter som arbetsförmedlingarna har med näringslivet” — för att skapa underlag för det lokala prognosarbetet— ”— —-— har framkommit, att ingen näringsgren eller förvaltning, stat, kommun, landsting kommer att få något behov av arbetskraft av annat än marginell omfattning. Det framkommer tydligt att det finnes ej utnyttjad produktionsoch personalkapacitet i de allra flesta fall. En ev ökad orderingång kommer att hämtas från dels befintliga lager och dels i den disponibla kapaciteten. Den offentliga sektorn begränsar i viss mån verksamhet och överväger särskilt alla förslag om nyinrättade tjänster.” Denna rapport är skriven efter det att regeringen presenterade sina ekonomisk-politiska åtgärder. Jag tror att arbetsmarknadsministern och jag i grund och botten är överens omatt vi inför den kommande vintern egentligen bara har två medel att ta till för att komma till rätta med arbetslösheten. Det är en mycket kraftig satsning på beredskapsarbeten, och det är ytterligare insatser på utbildningssidan. Låt mig också säga några ord om den syn på 16-17-åringarnas problem som Ingemar Eliasson redovisade. Han hänvisade i svaret till de åtgärder som vidtagits med anledning av den s.k. ungdomspropositionen, som gäller inbyggd utbildning, lärlingsutbildning och yrkesintroduktion. Men samtidigt sade han att detta är åtgärder som först på lång sikt får effekt. Det innebär ju att arbetsmarknadsministern medger att vi inte kan motverka den rådande Låt mig med några siffror visa att problemen för 16-17-åringarna inte är lösta. Malmö har i dag 580 arbetslösa 16-17-åringar, Trellborg har 94, Helsingborg 124, Landskrona 64 och Lund 120. Siffrorna från de här kommunerna visar att nuvarande åtgärder inte räcker till.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern säger att regeringens åtgärder syftar till en stabil ekonomi och efterfrågan på arbetskraft. Men resultaten av de åtgärderna står fortfarande skrivna i stjärnorna. För ingen kan väl påstå varken att vi har en stabil ekonomi eller att vi har efterfrågan på arbetskraft i dag. Fortfarande begriper jag inte att anslagsframställningen från arbetsmarknadsstyrelsen skulle vara en ideologisk fråga. Jag kan tänka mig att en sådan framställning skulle kunna bifallas oavsett vilket samhällssystem vi har, och det är det kravet vi har ställt oss bakom, eftersom det måste till skyndsamma åtgärder och att då beredskapsarbete i första hand måste komma i fråga. Om man har en ansträngd ekonomi är det väl ännu mer nödvändigt att man gör en noggrann prioritering av vad man har råd med. Det var ur den synvinkeln jag nämnde skatteöverenskommelsen. Jag vet mycket väl när den skall genomföras och att en annan politik därvidlag inte skulle ge några pengar i år, men jag tog skatteöverenskommelsen som ett bevis på vad man anser vara viktigt. Vi kan lika gärna titta på den här indexregleringen. Är det nödvändigare med en skattesänkning på 3000 kronor för en 200 000 kronors-inkomsttagare nästa år än att satsa dessa pengar på att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadsministern nämnde att vi i år har dubbelt så många i beredskapsarbeten och utbildning som förra året. Det är ingen som helst tröst för alla dessa tusentals ungdomar som i dag går utan jobb. Det finns säkerligen även andra inkomstkällor att ta till, om man vill skaffa fram de pengar som behövs för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Fru talman! Får jag med ytterligare några få ord kommentera det som Lars-Erik Lövdén sade om effekterna av den ekonomiska politiken. Det har hela tiden sagts att vi förutser dessa effekter under loppet av år 1982. Vi har aldrig stuckit under stol med att det i avvaktan härpå blir en svår vinter. Det kan ju vara intressant att göra ett tankeexperiment. Hur skulle yttrandet från länsarbetsnämnden i Malmö ha sett ut utan dessa ekonomisk-politiska åtgärder? Ja, då hade man naturligtvis haft anledning att säga att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att sjunka dramatiskt. Om näringslivet hade levt kvari en situation där kostnadsläget varit 10-15 96 högre än omvärldens och om vi hade kunnat se fram emot en vinter där momsen var 1,5-2 90 högre än den kommer att bli, är det klart att efterfrågan på arbetskraft varit ännu mindre. Nu kan vi börja se de första effekterna. Enligt rapporter jag fått ökar nu 163 orderingången till svenska företag kraftigt, framför allt från utlandet. Det är en första förutsättning för att kapaciteten skall tas i anspråk. Först därefter kommer ökad efterfrågan på arbetskraft. Den ekonomiska politiken har alltså börjat ge effekter. Såvitt jag har förstått finns det inga meningsskiljaktigheter mellan Lars-Erik Lövdén och mig när det gäller valutakursförändringen. Men Lars-Erik Lövdéns parti accepterade ju inte en sänkning av momsen. Lars-Erik Lövdéns politik skulle ha fått till resultat att efterfrågan på arbetskraft under vintern skulle ha blivit ännu mindre. De anställda skulle också ha haft att se fram emot en lägre real köpkraft med Lars-Erik Lövdéns politik än med regeringens. Malmöhus läns länsarbetsnämnd och andra skulle ha haft anledning till ännu djupare suckar med Lars-Erik Lövdéns politik än vad man nu har anledning till med regeringens politik. Nu har man tvärtom anledning att se fram emot en uppgång i efterfrågan på arbetskraft under loppet av 1982, och för att klara vintern har vi anslagit ökade resurser. Det är riktigt att det föreligger nya framställningar, och vi arbetar nu i departementet med svaren på dem. Till John Andersson, fru talman, har jag inget ytterligare att säga, eftersom det var samma frågor som upprepades.

Fru talman! Jag måste säga: Jag är något beklämd av Ingemar Eliassons besked. Jag frågade vilka besked han har att ge till de 61 000 unga arbetslösa, om han är beredd att ge arbetsmarknadspolitiken de resurser som behövs för att lösa de mycket stora problem som vi har framför oss inför den kommande vintern. Men några sådana besked får jag inte. Jag får bara hänvisningar till redan vidtagna åtgärder och till de ekonomisk-politiska beslut som fattades i riksdagen förra veckan. Men samtidigt säger arbetsmarknadsministern de facto att dessa ekonomiskpolitiska beslut inte kan leda till någon väsentlig förbättring av arbetsmarknadssituationen i vinter. Det menar jag är ganska beklämmande och tyder på att regeringen är på väg att överge den fulla sysselsättningens politik, eftersom man i detta läge inte är beredd att ge arbetsmarknadsverket de resurser som verket har begärt. Sedan fortsätter Ingemar Eliasson diskussionen om den ekonomiska politiken. Ingemar Eliasson vet mycket väl vilket vårt alternativ var: en ytterligare räntesänkning, nej till de ekonomiska och sociala försämringar som nu påbörjas för pensionärerna och som också minskar efterfrågan på varor i landet. Vi sade också i vårt alternativ att man måste ge arbetsmarknadsverket de resurser verket behöver för att klara den kommande vintern. Jag tycker att man kan tolka arbetsmarknadsministerns svar på det viset att han för sin del är beredd att acceptera den höga arbetslöshet som vi kommer att få i vinter, att han accepterar en ungdomsarbetslöshet på 61000 Nr 27 personer. Måndagen den Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. 16 november 1981
Fru talman! Jag har med mycket stort intresse tagit del av den interpellation som Lars-Erik Lövdén har riktat till arbetsmarknadsministern, och jag har också med lika stort intresse följt de svar som Ingemar Eliasson har gett till Lars-Erik Lövdén. Jag vill dra slutsatsen att man i mycket stor utsträckning är överens om att arbetslösheten är ett gissel, ett speciellt stort gissel för de unga som i dag går utan jobb. Men när man sedan kommer in på de lösningar som man tydligen söker efter på båda håll är man inte längre särskilt ense. I det svar som arbetsmarknadsministern har gett hänvisas till förhållanden som har att göra med den ekonomiska politiken, och man nämner speciellt devalvering, ränteoch momssänkning. I det skrivna svaret sägs att effekterna av de här åtgärderna ännu inte kan utläsas, och man säger också att de är mycket långsiktiga. Nu kompletterar arbetsmarknadsministern med att säga att industrins order är på uppgång, att de ökar mycket kraftigt. Jag vill hävda att vare sig det är si eller så är det i nuläget vi har bekymmer. Det är i dag som ungdomarna går arbetslösa och människorna saknar jobb. Och det är i dag vi måste ta fram lösningarna för de människor som går arbetslösa och väntas göra det under kommande vinter. Jag delar helt den uppfattning som Lars-Erik Lövdén har fört fram, nämligen att vi måste hitta lösningarna inom beredskapsarbetsfältet eller inom det fält vi kallar utbildningssektorn. Vidare tror jag att vi på olika håll och kanter måste söka efter obyråkratiska, okonventionella lösningar för att lindra det gissel som arbetslösheten utgör. Därför vill jag direkt fråga arbetsmarknadsministern om han t.ex. är beredd att medverka till att medel satsas på olika former av utbildning så att människor är bättre utbildade i det ögonblick konjunkturen vänder och behov av mer arbetskraft kommer att råda igen. Är man i arbetsmarknadsdepartementet beredd att satsa resurser på utbildningsinsatser så att vi står bättre rustade den dag konjunkturen vänder?
Fru talman! Får jag, som svar på den frågan, säga att de resurser som redan är anvisade till arbetsmarknadsutbildning ännu inte är ianspråktagna. De resurserna har just det syfte Per Olof Håkansson talar om, nämligen att ge människor bättre möjligheter att få jobb den dag efterfrågan på arbetskraft ökar. Vi har till sista öret anslagit de resurser som arbetsmarknadsverket och SÖ bedömt vara nödvändiga inför den här vintern. De resurserna är ännu inte ianspråktagna. I övrigt kan jag försäkra Per Olof Håkansson att jag alltid är beredd att pröva nya vägar för att bekämpa arbetslösheten.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern säger att medel finns anslagna, men frågan är inte löst bara med den formuleringen. Jag vill gärna säga att jag försökte uttrycka en del tankegångar kring detta att vi måste söka okonventionella och obyråkratiska lösningar. Då säger Ingemar Eliasson att de medel som har ställts till förfogande för arbetsmarknadsutbildning inte är ianspråktagna. Men vi vet att människor går arbetslösa. Då stämmer inte systemet. Jag tycker att det bör ligga på ansvarig minister och ansvarigt departement att försöka ta sådana initiativ att de resurser som de facto finns i form av pengar verkligen kommer ut i svängen i detta ögonblick, så att de människor som söker efter jobb kan komma i åtnjutande av de resurser som enligt uppgift är disponibla för det här ändamålet.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig vad jag drar för slutsatser för svensk del angående den sovjetiska informationen till allmänheten om tillämpningen av sovjetiska lagar. Frågan har ställts med anledning av att jag i början av oktober besökte Sovjetunionen. Vid mitt besök i Sovjetunionen, som skedde på inbjudan av den sovjetiske justitieministern Terebilov, fick jag en översiktlig redogörelse för den informationsverksamhet som Sovjetunionens justitieministerium bedriver inom sitt område. Jag fick därvid veta bl.a. att de olika massmedierna i stor utsträckning används i denna verksamhet. Program om människan och lagen sänds regelbundet i radio och TV. Ministeriet ger ut en juridisk facktidskrift och en populärvetenskaplig informerande månadstidning, som går ut i en upplaga på 5 miljoner exemplar. Grundläggande rättsundervisning ges både i skolorna och i högskoleundervisningen. Vid besöket fick jag också information om det arbete som pågår med en systematisering av lagstiftningen i Sovjetunionen. En arbetsgrupp inom justitieministeriet har under större delen av 1970-talet arbetat med denna systemätisering av den stora mängd lagar och dekret som har tillkommit under sovjetstatens historia. Nu har man på grundval av det arbetet påbörjat en kodifiering av gällande rätt. I viss mån byggs den nya lagstiftningen upp med datorstöd. I detta arbete har erfarenheter från liknande arbete i Förbundsrepubliken Tyskland och Italien tagits till vara. På detta område anser jag dock att vi i Sverige har kommit minst lika långt. Behovet av systematisering är f. ö. inte lika akut i Sverige. Några konkreta slutsatser för svenskt vidkommande har jag inte dragit efter min resa. Jag vill emellertid framhålla att de diskussioner som har förts har rört metodfrågor. Innehållet i lagstiftningen har endast undantagsvis berörts. Vi är på båda håll väl medvetna om de ideologiska skillnader som föreligger mellan våra rättssystem.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag måste tyvärr säga att jag fortfarande inte är nöjd med de skäl som justitieministern har angivit för sin resa till Sovjetunionen. I somras kunde vi itidningarna läsa — och det har också bekräftats här i kammaren — att resans syfte var att studera sovjetstatens information till allmänheten om nya och gamla lagar. Som exempel på detta angavs i massmedia att domarna görs offentliga i syfte att stärka rättsmedvetandet. Jag har läst ett referat från rättegången mot den sovjetjudiske matematikern Viktor Brailovsky, som i somras dömdes till fem års intern förvisning. Referatet är gjort av rysk massmedia. Det brott som Viktor Brailovsky dömdes för var medverkan i en hemlig tidskrift. I den hade han medarbetat i början på 1970-talet. Preskriptionstiden för sådana brott är fem år. Preskriptionstiden hade med andra ord för länge sedan gått ut. Av den offentlighet som Sovjet hittills har gett åt rättegången framgår inte att Viktor Brailovsky dömdes för ett preskriberat brott. Referatet anger att rättssalen var fullsatt. Det brukar de vara vid den här typen av rättegångar. Men inga av Brailovskys vänner fick tillträde till rättssalen, och först timmarna innan rättegångens början fick Brailovskys hustru besked om att hon och hennes son skulle kunna närvara. Den stora mängd utländska journalister som ville bevaka rättegången fick aldrig tillträde till rättssalen, utan hölls på behörigt avstånd från området med hjälp av kravallstaket. Så är det vid de flesta av de rättegångar som hålls mot oliktänkande i Sovjet, mot de ryska judar som har förvägrats utresetillstånd m.fl. Därtill förläggs ofta rättegångarna långt utanför centrum i otillgängliga lokaler, såsom också gjordes i det här fallet. Detta är vad ordet ”offentlighet” betyder på ryska. Det finns alltid skäl att arbeta för att rättsmedvetandet i en stat skall vara högt — så också här hemma i Sverige. Men Sverige har inget att lära av Sovjet. Tvärtom. Ett rättsmedvetande i ett land måste dessutom bygga på att staten själv följer de deklarationer och internationella överenskommelser som den har varit med om att träffa. Så gör inte Sovjetstaten. Brotten mot Helsingforsdeklarationen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är de mest flagranta. Deklarationen om rätten att lämna sitt eget land gäller exempelvis inte Sovjetmedborgarna. Herr talman! Det finns många skäl för att en svensk justitieminister reser till Sovjet, men att studera rättssäkerhet kan aldrig vara ett skäl — det finns nämligen ingen rättssäkerhet för de oliktänkande i Sovjet. Det är den konkreta slutsats som jag tycker att justitieministern borde ha dragit av sin resa till Sovjet.
Herr talman! Om Bonnie Bernström tror att syftet med resan var att studera rättssäkerheten i Sovjet tror hon fel. Det har väl heller aldrig sagts att syftet var det. Som jag har uttalat här var syftet med resan bl.a. att studera rena metodfrågor. Vi tog naturligtvis upp en mängd andra frågor vid detta besök, som var av rutinmässig karaktär och ägde rum före ubåtsaffären. Jag vill alltså understryka att huvudsyftet inte var att studera rättssäkerhetsfrågor, utan huvudsyftet var att få ett rutinmässigt utbyte av erfarenheter inom våra rättsliga områden,
Herr talman! Jag är glad om det inte var huvudsyftet. Likväl angavs i massmedia att syftet var att studera den information till allmänheten som berör de gamla och nya lagarna. Som exempel angavs just att domarna i Sovjet görs offentliga och ingår i uppfostran för att stärka rättsmedvetandet. Herr talman! Det finns all anledning att besöka Sovjet i olika sammanhang, men det finns också all anledning att vara oerhört kritisk mot den rättsosäkerhet som finns för stora grupper där. Det finns ingen anledning att försöka ge sken av att det finns en rättssäkerhet i Sovjet. Det gör tyvärr den information som gavs i massmedia med anledning av justitieministerns besök.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig vilka åtgärder jag avser att föreslå för att vederbörlig hänsyn skall tas till integritetsoch sårbarhetsaspekter vid utvecklingen av nya datoriserade betalningssystem. Låt mig först slå fast att det givetvis är viktigt att integritetsoch sårbarhetsaspekter beaktas i samband med att man inför nya ADB-system. Dessa frågor är redan tidigare föremål för särskild uppmärksamhet från samhällets sida. Vad först gäller integritetsskyddet vill jag erinra om att datalagen är tillämplig på alla ADB-register som innehåller personuppgifter. Sådana register får i princip inte föras utan tillstånd av datainspektionen. Inspektionen skall vid sin tillståndsprövning särskilt beakta risken för intrång i den personliga integriteten. Inspektionen får också meddela närmare förskrifter om hur register skall föras. Enligt vad jag har inhämtat har datainspektionen hittills bara i något enstaka fall prövat en ansökan om tillstånd till register för ett ADB-baserat betalningssystem. Inspektionen har då inte funnit anledning att vägra tillstånd. Om det skulle visa sig att ett sådant register leder till integritetskränkningar, har inspektionen emellertid möjlighet att ingripa med nya eller ändrade föreskrifter eller i sista hand genom att dra in tillståndet. Vad beträffar sårbarhetsaspekterna torde det i första hand vara de företag som använder sig av datoriserade betalningssystem som har intresse av att se till att systemen är tillförlitliga. Men också från samhällets sida finns det ett intresse av att riskerna för fel och missbruk är så små som möjligt. I detta avseende vill jag peka på att regeringen i juli 1981 har beslutat tillkalla en beredning för att utreda frågor om säkerhet och sårbarhet på dataområdet och informera och ge råd i sådana frågor. Beredningen har bl.a. fått i uppgift att utarbeta en handlingsplan med en närmare precisering av vilka sårbarhetsfrågor som kräver särskild uppmärksamhet från samhällets sida. En redogörelse för detta arbete skall lämnas till regeringen före årsskiftet 1981-1982. Med hänvisning till vad jag nu har sagt anser jag att det inte f. n. finns anledning att föreslå några ytterligare åtgärder på området.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag utgår nu ifrån att den beredning som är tillsatt också inriktar sig, eller harinriktat sig, på sådana frågor som de jag här kommer att beröra — jag skall bara nämna ett par tre stycken. Det är ett faktum att man i dag inte kan dömas enligt lagen om man bara vilseleder en maskin. Man måste vilseleda en människa, om man skall kunna bli fälld för bedrägeri. Men med de nya terminalerna för betalkort blir det möjligt att länge utöva bedrägerier utan att någon bedragen människa är inblandad, och ändå kan bedragaren göra goda affärer. Ett exempel på detta Nr 28 stod nyligen att läsa i Ny Teknik, där professor Ingemar Ingemarsson i Linköping i detalj beskrev ett sätt att skaffa sig kunskap på olaglig väg både om betalkortens hemliga nummerkoder och om deras magnetkoder. Sedan är det fritt fram för en bedragare att mjölka kontot, långt innan någon kan veta om det eller förhindra det. Det finns också andra effekter av kontooch betalkort som inte är särskilt väl genomlysta. Man kan t.ex. väldigt lätt genom korten spåra kontoinnehavarens fysiska förflyttningar. Han eller hon måste ju själv vara på en viss plats för att sticka in sitt eget kort och mata in sin egen kod. Sedan måste datorn meddela detta till någon centralpunkt och tala om vid vilken terminal det har skett, innan några vidare transaktioner kan ske. Att därefter föra dessa informationer vidare, automatiskt eller via telefon, är ingen konst alls. Jag skulle gärna vilja veta om detta är förbjudet i någon lag. Vi har visserligen banksekretessen, men jag undrar om den verkligen täcker ett sådant här fall. Slutligen undrar jag om de som studerar datasamhällets sårbarhet verkligen har gått igenom vad som händer med de datoriserade betalningssystemen när linjerna blockeras på grund av olyckshändelse eller sabotage och när terminalerna och de centrala datorerna går ner av samma skäl. Vad finns det då för back up-möjligheter? Hur går det för de människor som satt sin lit till elektroniska betalningssystem, när systemen inte fungerar? Vem håller dessa människor skadeslösa för de anspråk som kan komma att ställas på dem? Jag anser att hela detta komplex av säkerhets-, ansvarsoch integritetsfrågor inte är så genomarbetat som det borde vara, i varje fall inte så att man kan ge sig in på några stora experiment med betalkort och kontokort. Det är visserligen sant att i princip är samma saker som förut brottsliga, men brotten kan göras mycket lättare och i större skala. Då måste man i rättstillämpningen, föreskrifterna och antagligen även i själva lagarna försöka följa med i den utvecklingen, precis som vi gjorde i fråga om integriteten, när den plötsligt hotades av datorerna i så mycket större skala än tidigare.
Herr talman! Kerstin Anér har tagit upp flera mycket viktiga frågor som vi måste följa uppmärksamt. Särskilt gäller detta databrotten. Jag hade inte anledning att beröra dem i mitt svar, men jag kan försäkra att vi har även frågor som rör dem under uppsikt. Det pågår f.n. en översyn av förmögenhetsbrotten, och i det sammanhanget aktualiserar vi också frågan om databrotten och frågan om huruvida någonting i samband med datahanteringen som icke är brottsligt rimligtvis borde vara det. Jag vill understryka att det är av mycket stor vikt att vi följer dessa frågor. När det gäller sårbarheten utgår jag ifrån att just sådana frågor som Kerstin Anér aktualiserade här skall följas upp av den i somras tillsatta beredningen.

Herr talman! Jag vill meddela att jag hade för avsikt att besvara interpellation nr 71 av Anders Björck den 30 november. Interpellanten är förhindrad att ta emot svaret den dagen. Efter överenskommelse kommer interpellationen att besvaras den 4 december.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om det är i linje med regeringens intentioner att besparingar inom statens vägverk ensidigt drabbar glesbygdsboende genom att man låter huvuddelen av de nödvändiga besparingarna på vinterväghållningen drabba de mindre vägarna. Statens vägverk har nyligen antagit en ny femårsplan för driften av de statliga vägarna. Verket har fått göra omprioriteringar i verksamheten med besparingar som går ut över service och underhåll av vägnätet. Innehållet i planen finns redovisat i verkets anslagsframställning. För att besparingarna inte alltför hårt skall drabba underhållet av vägarna har minskningar också gjorts i vinterväghållningen. Det är svåra avvägningar att anpassa besparingarna så att de totala effekterna på vägtrafiken och transportkostnaderna i samhället blir så små som möjligt. Besparingarna görs med beaktande av de trafikpolitiska målen i fråga om trafiksäkerhet, framkomlighet, restider etc. Jag har diskuterat vinterväghållningen med verkets ledning. Det är självfallet så att vägarna kommer att snöröjas. Hur besparingarna slår är mycket beroende på de lokala förhållandena. Vägverkets driftorganisation har mycket god kännedom om vägarna och trafiken och vet var problemen uppstår. Detta gör, trots en sänkt standard, att vägarna kommer att ha en acceptabel framkomlighet. Det ställs emellertid ökade krav på trafikanterna och fordonens utrustning. Särskilt viktigt är att alla trafikanter anpassar hastigheten till väglaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Låt mig till att börja med slå fast att jag självfallet är medveten om att man måste spara också på väghållningens område. I ett läge där vi har ett stort budgetunderskott, som vi måste försöka eliminera, får vi givetvis inte ha några heliga kor inom den statliga verksamheten. Vägarna skall enligt min uppfattning inte heller vara några heliga kor. Jag tycker också att det då är rimligt att vi ställer högre krav på bilisterna när det gäller både hur man utrustar bilarna och hur man kör i en situation där vi inte kan gå lika långt i vinterväghållning som vi gjort tidigare. Men samtidigt är det naturligtvis viktigt på detta område liksom på alla Nr 28 andra områden att besparingsåtgärderna fördelas på ett något så när rimligt sätt och att de drabbar någorlunda rättvist. Jag tycker mig ha märkt en tendens hos de lokala vägförvaltningarna att man för att kunna bibehålla en i stort sett oförändrad standard på de största vägarna vältrar över en orimligt stor del av besparingsbördan på de små vägarna och låter dessa dra ett alltför tungt lass. Vad som särskilt gjorde mig uppmärksam på detta var en artikel i Länstidningen i Södertälje, där man redovisade vägverkets i Stockholms län intentioner. Det slås där fast att på det vägnät som saltas är strävan fortfarande en isoch snöfri vägbana, alltså en mycket hög standard. På de mindre vägarna däremot kommer plogning under vardagar då arbetsresor förekommer att ske först vid ett snödjup av 8-10 cm, och åtgärdstiden beräknas till 5-7 timmar. Under övriga tider kommer standarden att vara ännu sämre enligt dessa uttalanden från vägförvaltningen i Stockholms län. Självfallet måste man ha högre krav på snöröjning och vinterväghållning på de största vägarna. Det är alldeles givet att man måste anpassa ambitionsnivån efter hur stor trafiken är. Så sker redan i dag, och jag utgår från att så skall ske också i framtiden. Men när man nu måste skära ned måste man rimligen låta dessa nedskärningar drabba alla på ett något så när rättvist sätt och inte låta en orimligt stor del av nedskärningen drabba glesbygden. Jag är också på det klara med att detaljavvägningarna måste göras lokalt och regionalt av vägförvaltningarna. Men ett klargörande från regeringens och kommunikationsministerns sida om att man också på det här området måste låta besparingsbördorna fördelas på ett rättvist sätt så att inte vissa grupper får orimligt stora bördor tror jag är mycket värdefullt i det fortsatta arbetet.
Herr talman! Ingen skulle önska mer än jag att det fanns mer resurser att ta av för väghållningen — inte bara för vinterväghållningen utan över huvud taget för att kunna satsa mer pengar på vägarna. Jag tycker att Pär Granstedt drar en rimlig slutsats av situationen när han säger att de små vägarna inte bör få en orimlig belastning i så måtto att vinterväghållningen eftersätts där i alltför hög grad. När man läser tidningarna kan man få intrycket att den vinter som kommer skulle bli mycket värre än alla andra vintrar vi har upplevt. Men det vet vi dess bättre ingenting om. Och så stelbent är inte vägverkets organisation, vare sig i det ena eller i det andra länet, att man inte i viss utsträckning kan anpassa sig till de förhållanden som uppträder. Som jag sade i svaret kommer naturligtvis alla vägar att snöröjas. Möjligen kan man vänta sig att omständigheterna gör att det kan dra ut på tiden något jämfört med vad vi varit vana vid. Vi är ju vana vid en bra service, och den hoppas jag skall kunna fortsätta. Men självfallet kan det dröja någon eller några timmar längre än vad vi varit vana vid.
Herr talman! Det är klart att vi alla förenas i hoppet att klimatet skall vara gynnsamt för regeringens sparplaner. Det återstår väl att se i vilken mån vintern behagar medverka i fråga om de behov vi har av att skära ned kostnaderna. Jag tolkar ändå kommunikationsministerns uttalande så att det inte är förenligt med regeringens intentioner att på det sätt som i varje fall den aktuella tidningsartikeln ger vid handen låta glesbygdsvägarna så att säga dra ett orimligt tungt lass när det gäller de besparingar som är nödvändiga, utan att man skall försöka eftersträva en något så när rättvis fördelning. Jag hoppas också att vi kan räkna med att man noga följer hur vintern utvecklar sig och har möjlighet att anpassa insatserna till det faktiska klimat som drabbar oss framöver. Om det visar sig bli stora problem hoppas jag alltså att vi kan påräkna att man kommer att lätta något på penningpungen.
Herr talman! Jag utgår ifrån att alla är överens om attdet i första hand är de hårdast trafikerade vägarna, som vi praktiskt tagit alla benyttjar oss av, som måste bli röjda. Pär Granstedt utgår ifrån att regeringen och kommunikationsdepartementet följer den här frågan med största uppmärksamhet, och det kan jag försäkra att vi gör. Skulle vi få en exceptionellt besvärlig vinter i så måtto att vi får mängder av snö, kan jag naturligtvis inte säga exakt hur det kommer att klaras av, men en sak kan jag säga: Då måste regeringen se till att det finns resurser så att man kan komma ut på de här vägarna — det är alldeles klart. Jag tycker kanske att man inte behöver dra de värsta slutsatserna av de tidningsuppgifter som förekommit. Avslutningsvis kan jag också säga att vi tillmäter de här frågorna så stor vikt att vi har dem högaktuella i höstens budgetarbete.
Herr talman! Jag tycker ändå att den här debatten har lett till en del nyttiga klargöranden. Bl. a. har vi fått veta att det inte är meningen att glesbygdsvägarna skall sättas i strykklass. Jag är naturligtvis också på det klara med att det ligger i allas intresse att man satsar de största resurserna på de stora vägarna, men vi kan alltså även räkna med insatser som på något sätt anpassas till den verklighet som utvecklar sig. Sammanfattningsvis föreställer jag mig att vi efter den här debatten kan känna oss ganska trygga i vetskapen att människor inte behöver bli insnöade i våra glesbygder i vinter.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att förkorta de helt otillfredsställande expeditionstiderna för registrering av handelsbolag. Handelsbolag registreras i de handelsregister som förs vid länsstyrelsernas allmänna enheter. Enligt uppgifter som jag nyligen har fått från länsstyrelserna är handläggningstiderna vid registrering i regel en till två veckor. Vid länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län är handläggningstiderna emellertid betydligt längre. Vid länsstyrelsen i Stockholms län är handläggningstiden f.n. ca fem månader. Detta är enligt min mening otillfredsställande. Länsstyrelsen har på olika sätt försökt att förbättra denna situation. För det första har länsstyrelsen tagit initiativ till en översyn av verksamheten vid handelsregistret. Denna översyn har gjorts tillsammans med statskontoret och länsstyrelsernas organisationsnämnd. Förslag har lagts fram om att överföra registret till ADB. Detta beräknas förkorta handläggningstiden till ca tre veckor. För det andra flyttade under budgetåret 1980/81 länsstyrelsen över personal från andra enheter inom länsstyrelsen till handelsregistret för att på så sätt förkorta handläggningstiden. Med detta nådde man en viss tillfällig förbättring, från ca sex månader till fyra månader. För innevarande budgetår har länsstyrelsen hos regeringen anhållit om medel för att bekosta en motsvarande tillfällig personalförstärkning. Regeringen har för innevarande budgetår tilldelat länsstyrelsen medel för sex tillfälliga handläggartjänster vid handelsregistret. Vidare behandlar regeringen i det nu pågående budgetarbetet en framställning från länsstyrelsen i Stockholms län om medel för att bekosta införande av ADB-stöd vid handelsregistret. Det bör med dessa åtgärder finnas goda förutsättningar för att få ner handläggningstiderna vid länsstyrelsen i Stockholms län. Jag vill slutligen understryka att det är angeläget att ärenden som direkt berör allmänheten, och där en utdragen handläggningstid ger upphov till en försämrad rättssäkerhet för den enskilde, behandlas så skyndsamt som möjligt. I nuvarande läge med knappa resurser måste enligt min mening handläggningen av sådana ärenden prioriteras högt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret. Jag blev faktiskt uppriktigt förvånad när jag uppmärksammades på det här problemet. Samtidigt som allt fler påpekar hur nödvändigt det är att vi stimulerar och underlättar företagande finns alltså den här typen av byråkratiska spärrar kvar. Det kan knappast skyllas enbart på bristande resurser. Det måste med nödvändighet också handla om planering. Här satsar vi alltså stora pengar och resurser på att intressera folk för att starta företag. Det måste förefalla underligt, t.ex. för den som har gått igenom någon av utvecklingsfondernas starta-eget-kurser, att finna att det tar så lång tid som ett halvår — det har t.o.m. funnits tidpunkter då det i Stockholms län handlat om sex till sju månader — för en vanlig enkel registrering. Innan man fått registreringsbeviset får man inte bedriva någon rörelse över huvud taget. Saken blir inte precis bättre av att samtidigt som handläggningstiden ökat drastiskt har kostnaden för registrering tredubblats. Nu framgår det av kommunministerns svar att åtgärder pågår för att rätta till missförhållandena. Det är naturligtvis utmärkt och nödvändigt. Det är mycket riktigt i Stockholms län som förhållandena är klart sämst. Från länsstyrelsen där sade man redan för ett år sedan att man uppmärksammat problemet, men likväl har handläggningstiderna sedan dess ytterligare förlängts. Stockholms läns handelsregister är naturligtvis störst med ungefär en femtedel av samtliga registreringar i landet. Det gör det bara än mer angeläget att komma till rätta med detta enligt min uppfattning onödiga hinder för nyföretagande. Herr talman! Kommunministern avslutar sitt svar med att säga att den här typen av ärenden bör ges hög prioritet. Också jag tycker det. De åtgärder som kommunministern nämner måste därför snabbt leda till att handläggningstiderna blir rimligare. Sex till sju veckor i stället för lika många månader tycker jag är för mycket redan det.
Herr talman! Utöver vad jag tidigare redovisat vill jag erinra om att det har gjorts en del mindre förbättringar under innevarande budgetår. Det gäller förändringar i handelsregisterkungörelsen. Länsstyrelserna skall inte längre betala tillbaka registreringsavgifter i de fall då ansökan avskrivs. Jag vill också erinra om att länsstyrelsernas organisationsnämnd f.n. utreder alla möjligheter till förbättringar i övrigt på handelsregistren. Det är enligt min mening viktigt att man får fram ytterligare åtgärder för att göra det möjligt att förkorta handläggningstiderna. Detta gäller framför allt Stockholms län men också Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att underlätta för svenska livsmedelsföretag att öka exporten av förädlade livsmedel. Det är viktigt att i dagens läge pröva alla möjligheter att öka den svenska Nr 28 exporten. Vid ett sammanträde i jordbruksdepartementet med berörda Tisdagen den intressenter i våras diskuterades frågan om ökad export av livsmedel. Somen 17 november 1981 följd av diskussionen tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att överväga och föreslå åtgärder som kan utveckla och främja exporten av högförädlade livsmedel. Arbetsgruppen, som överlämnade sin rapport i somras, föreslår två typer av åtgärder, dels en offensivare handelspolitik, dels ett främjande av livsmedelsindustrins internationella marknadsföring. För att stödja företagen i deras exportverksamhet föreslår arbetsgruppen att ett särskilt livsmedelssekretariat inrättas inom Sveriges Exportråd. För egen del är jag positiv till att svenska livsmedelsföretag ökar exporten av högförädlade livsmedel. Det är samtidigt viktigt att företagen själva engagerar sig i fråga om denna export. Efter avslutad remissbehandling av rapporten kommer regeringen att ta ställning till arbetsgruppens förslag.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Grunden för min fråga till jordbruksministern är att jordbruket och förädlingsindustrin har sin trygghet i att vara effektiva och finna avsättning för sin produktion. Vi har ett mycket effektivt jordbruk i vårt land och en, även internationellt sett, mycket effektiv förädlingsindustri. På grund av den ekonomiska utvecklingen i vårt land under senare år har konsumtionen av en del viktiga livsmedel sjunkit, t.ex. av kött och fläsk. Denna sjunkande konsumtion har skapat växande överskott. Dessa växande överskott tycks vara bestående och av strukturell karaktär. Enligt min uppfattning har de visat sig vara svåra att hantera enligt den systematik som användes under de perioder då vi hade mindre och periodvisa överskott. Jag har en del siffror på hur överskottssituationen ser ut och kan konstatera att vi 1980 hade ett inhemskt överskott på 5,5 miljoner kilo nötkött och 36.6 miljoner kilo fläsk. Prognosen från jordbruksnämnden för 1981 pekar på ett överskott på nästan 10 miljoner kilo nötkött och ett inhemskt överskott när det gäller fläsk av nästan 44 miljoner kilo. Ett sätt att bidra till att finna avsättning för det här växande överskottet vore att förbättra förutsättningarna för ökad export av högförädlade varor inom styckningsoch charkindustrin. Jag kan konstatera av jordbruksministerns svar att det finns en positiv grundinställning i dessa frågor. I den utredning jordbruksministern hänvisar till konstateras också att vissa grundläggande förutsättningar måste uppfyllas för att man skall klara ökad export. Utredningen slår fast att större marknader för svensk förädlingsindustri ger bättre förutsättningar för konkurrenskraft också på hemmamarknaden. Jag upplever det emellertid så att de åtgärder som föreslås i utredningen inte riktigt räcker. Jordbruket och företagen är beroende också av vissa mindre lättnader och justeringar inom ramen för 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Man skulle kunna tänka sig att som grund anlägga en mer affärsmässig syn på exporten av högförädlade livsmedel. Man skulle kunna tänka sig att 179 exportbidragen för förädlade köttoch fläskdetaljer skulle kunna fastställas för längre perioder än fallet är i dag — detta för att skapa ökad trygghet i exporten. Man skulle kunna tänka sig ett starkare samband mellan importavgifter och exportbidrag. De borde kunna hanteras gemensamt. Man skulle vidare kunna tänka sig att en större del av sortimentet får del av de resurser som står till förfogande för råvarukostnadsutjämningsändamål. Jag vill fråga jordbruksministern om han, mot bakgrund av den positiva inställning som redovisas i svaret, är beredd att gå vidare enligt de riktlinjer som jag har redovisat här för att underlätta möjligheterna att få mer långsiktig avsättning för våra överskott på kött och fläsk.
Herr talman! Det här är ju egentligen små detaljfrågor i det stora systemet, där jag inte kan ge ett direkt besked nu. Dels får väl detta aktualiseras i samband med att vi tar ställning till det förslag jag förut har presenterat här, dels får sådana här frågor kontinuerligt tas upp i förhandlingar med jordbruksnämnden.

Herr talman! Detta är naturligtvis små detaljfrågor i det jordbrukspolitiska paketet i det här landet, men jag kan ändå ändå konstatera att det för en förädlingsindustri och ett jordbruk som har investerat mycket stora resurser för produktion och vidareförädling av kött och fläsk är mycket betydelsefullt att kunna ligga på produktionsnivåer som ger ett maximalt kapacitetsutnyttjande. Det är givetvis tacknämligt med ökade insatser vad gäller marknadsföringsåtgärder, att klara ut vissa handelspolitiska problem etc., som i dag utgör ett visst hinder för ökad export. Men det kan konstateras att det t.ex. för vissa förädlingsföretag, som försöker jobba på exportmarknaden i dag, är mycket besvärligt att på tidsperioder om tre fyra veckor, som exportbidragen i vissa fall fastställs för, hinna teckna order, hinna sköta alla de praktiska arrangemangen och skeppa i väg den order som de lyckats få. Skall företagen kunna finna avsättning på längre sikt måste de dessutom kunna knyta mer långsiktiga kontakter med sina kunder, som i många fall kan finnas på avlägsna marknader. Det skulle underlätta väsentligt om exportbidragen gällde för längre tidsperioder än nu.

Herr talman! Jag vill bara tillägga att det är klart att man inom ramen för gällande regleringssystem får söka utvägar som är rimliga för att öka livsmedelsexporten och få till stånd bra exportvillkor. Man kan bl.a. förändra bidragsperiodernas längd.
Herr talman! Sammanfattningsvis konstaterar jag att jordbruksministern har en i grunden positiv syn på de åtgärder som bör vidtas för att lösa problemen och klara överskotten på ett för landet positivt sätt från ekonomisk synpunkt. Efter vår diskussion i dag är jag övertygad om att man inom den exportinriktade förädlingsindustrin hyser stora förhoppningar på de förändringar som kan komma.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder dels i anledning av de uppgifter som framkommit om bristfällig vetenskaplig dokumentation vid registering av kemiska bekämpningsmedel, dels för att möjliggöra insyn i produktkontrollnämndens registrering av bekämpningsmedel och andra miljöfarliga varor. Om det framkommer misstankar om brister i underlagsmaterialet till registreringsbeslut är det i första hand produktkontrollnämnden som prövar vilka åtgärder som bör vidtas. I ett tidigare sådant fall har en omprövning av nämnden inneburit att registreringarna för vissa medel återkallats. Med anledning av uppgifter som kommit fram om att brister upptäckts vid inspektion av vissa laboratorier i USA har produktkontrollnämndens kansli haft kontakt med vederbörande amerikanska myndigheter. Upplysningar har därvid från amerikansk sida lämnats om att bristerna var av sådan karaktär att de hade avhjälpts före en ny inspektion. Trots detta har en genomgång gjorts av de handlingar som legat till grund för registreringen i Sverige av berörda preparat. Därvid har enligt vad jag erfarit den bedömningen gjorts att det fåtal rapporter som finns från de utpekade laboratorierna inte har haft någon avgörande betydelse vid registeringsbesluten. John Anderssons andra fråga berör avvägningen mellan allmänhetens intresse av insyn och näringslivets intresse av att vissa uppgifter inte skall bli offentliga. Detta avvägningsproblem finns inte bara inom produktkontrollen utan på en rad andra områden. I den sekretesslagstiftning som vi har finns regler om hur prövningen i enskilda fall skall ske. Sekretess gäller för uppgifter rörande enskilds affärseller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat när det är fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Sekretessen gäller dock bara om det kan antas att det berörda företaget lider skada om den aktuella 13 Riksdagens protokoll 1981182:25-28 uppgiften röjs, vilket prövas av vederbörande myndighet. Avslår myndigheten en begäran att få ta del av handling kan beslutet överklagas till kammarrätten och därefter till regeringsrätten. Regeringen kan också i särskilt fall förordna om undantag från sekretess, om det är av vikt att uppgiften lämnas. De regler som gäller på området har utformats med utgångspunkt i att största möjliga öppenhet skall råda. Reglerna ger enligt min mening goda möjligheter att i det enskilda fallet göra en rimlig avvägning mellan de intressen som här står mot varandra.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Anledningen till mina frågor är följande. Människorna känner stor oro för de kemiska medel som används i vårt samhälle. Den oron avspeglas i den debatt som förs. Farhågorna minskar inte heller av de olika avslöjanden och uppgifter som förekommer i den debatten. Människorna har ingen större tilltro till vare sig dem som tillverkar dessa medel eller dem som skall utöva tillsyn och godkänna medlen. Här kan man verkligen tala om en förtroendekris. Människor som i sitt dagliga arbete skall handskas med dessa medel vet inte vad de innehåller. Forskare som vill forska om gifter i arbetsmiljön förvägras information från produktkontrollbyrån, detta med hänvisning till sekretesslagstiftningen. En mycket känd forskare i vårt land, även anlitad i internationella sammanhang, är mycket hård i sitt omdöme om förhållandena på detta område. Han säger: ”Myndigheter och personer i ansvarsställning myglar för att dölja obekväma sanningar. De försöker medvetet tona ner berättigad oro hos många människor. Orsaken är ingen gåta. Det står helt enkelt för mycket pengar på spel för att vedertagna hedersregler skall få någon framskjuten placering i vårt samhälle. De som håller i trådarna undviker att tala klarspråk. De kämpar i stället med näbbar och klor för att lägga dimridåer. Jag har varit med tillräckligt länge i leken för att våga göra ett så kategoriskt uttalande.” Detta är mycket hårda ord, och jag lämnar dem utan kommentar. Men vad skall människorna tro när de läser sådana påståenden? Allra helst om det har inträffat händelser på deras arbetsplatser som i varje fall inte har bidragit till att minska deras oro. En sådan arbetsplats är en plantskola i Värmland som startades 1957. Ett femtontal personer hörde till den första arbetsstyrkan. Under de senaste 15 åren har fyra av dem dött i cancer, tre av dessa var under 60 år. De har haft tre gemensamma nämnare: arbetsplatsen, bekämpningsmedlen och cancer. De anställda hade också besvär av andra sjukdomar, men när de frågade vad det var som de höll på med fick de veta att det inte var något farligt. Lagen om miljöoch hälsofarliga varor stadgar entydigt att den som vill marknadsföra en produkt måste bevisa att varan är oskadlig för människor och miljö. Men vad händer varje gång en alarmerande rapport läggs fram om misstänkta risker och skadlighet hos ett kemiskt medel? Jo, då kommer beskedet väldigt snabbt: Det är inte bevisat att medlet är skadligt. Det samband mellan medel och sjukdom som i rapporten kanske antyds eller anförs som troligt är inte bevisat. Att helt leva upp till denna lagstiftning är svårt, ja, kanske omöjligt — det står nog klart för envar. Men i dag får man det intrycket att bevisbördan är den omvända, nämligen att tillverkarna måste överbevisas om sina produkters skadlighet. Vi har fått läsa uppgifter om att de vetenskapliga rapporter som har legat till grund för registrering av bekämpningsmedel är falska. Om detta är med sanningen överensstämmande innebär det att bekämpningsmedlen har registrerats på basis av en bristfällig vetenskaplig dokumentation. Naturligtvis är det omöjligt för en lekman att fälla några som helst omdömen om sådana uppgifter, och jag skall heller inte begära något uttalande från jordbruksministern. Vad jag däremot förväntade mig var någon antydan från jordbruksministerns sida att det äntligen är dags att lätta på hemlighetsmakeriet när det gäller registrering av kemiska medel. Det är enligt min mening den enda rätta åtgärden för att skapa förtroende och minska människors oro. Det är orimligt att kemiföretagens intressen skall gå före svenska folkets intressen. De fackliga organisationerna är också mycket kritiska till den gällande sekretesslagstiftningen. I anledning av fackens och forskarnas propåer om en ändring av lagstiftningen säger arbetarskyddsstyrelsens chef: Jag är beredd att gå så långt som att det kanske är dags att kullkasta de gamla formuleringarna. Någon sådan fundering har icke jordbruksministern efter vad som framgår av svaret. Jordbruksministern säger att reglerna ger goda möjligheter att göra en rimlig avvägning mellan de intressen som här står mot varandra. Jag måste då fråga jordbruksministern: Har forskarna fel i sin kritik? Vidare: På vilken sida står jordbruksministern i denna s.k. intressekonflikt? Finns det anledning att hemligstämpla undersökningar om produkternas skadlighet resp. oskadlighet? Enligt min mening kommer även framdeles besked från produktkontrollnämnden att tas emot med misstro, så länge som man gömmer sig bakom hemligstämpeln.
Herr talman! Får jag säga till John Andersson att jag naturligtvis anser att det är angeläget att antalet hemligstämplade uppgifter blir så litet som möjligt. När information efterfrågas av allmänheten bör myndigheten visa öppenhet och smidighet vid sin prövning, enligt de regler i sekretesslagstiftningen som jag nyss har redogjort för. Jag vidhåller att de reglerna ger möjlighet att beakta alla berörda intressen.
Herr talman! Jag kan återigen hänvisa till den forskare jag tidigare citerade. Han säger att han ibland får hålla på i månader att förhandla med kemiföretagen och köpa informationen därifrån, om han skall lyckas få tag på denna information — information som det skulle ta en minut att få genom ett samtal till produktkontrollbyrån. Men där vägras han denna information. Denne forskare säger: Vi skulle kunna göra mycket för att förbättra miljön ute på arbetsplatserna, om vi hade tillgång till den här informationen. Han säger vidare att det bör vara möjligt att klistra över eller ta bort t.ex. uppgifter om företaget och om tillverkningsmetoden. Vad vi är ute efter är att få reda på vad medlen innehåller. Han påstår också att det finns en skillnad i fråga om vilka forskare som vänder sig till produktkontrollbyrån. Han säger att det vore lättare om han vore sanktionerad bland de höga befattningshavarna inom industrin. Han plockar fram exempel på att de forskare som är verksamma inom industrin har mycket lätt att få tillgång till information. De har aldrig haft några problem att få fram samma sorts uppgifter som vi har fått förhandla oss till via exempelvis försäljarna av en produkt, säger han. När det gäller alla dessa rubriker, oklarheterna om mystiska sjukdomsfall osv. och hela den här debatten är enligt min uppfattning det mest verksamma sättet att komma ifrån allt detta, skapa klarhet och inge människorna förtroende att lätta på hemligstämpeln, att ändra sekretesslagstiftningen. Det uppfattas annars — jag tycker med rätta — som att man slår vakt om kemiföretagen, gifttillverkarna, och lämnar människorna, dem som dagligen skall handskas med dessa produkter, nästan helt åt sitt öde.
Herr talman! När John Andersson nu tar upp sekretessreglernas konsekvenser inom arbetsmiljöområdet, vill jag bara erinra om att den frågan är föremål för överväganden inom en särskild utredning, som kommer att avge sitt betänkande någon gång kring årsskiftet. Till dess får vi väl vänta och diskutera frågan ur den här synvinkeln.
Herr talman! Får jag bara uttrycka den förhoppningen att vi alla skall försöka medverka till att vi får en radikal ändring till stånd just på detta område.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att vidta kraftåtgärder för att motverka försurningen av mark, sjöar och vattendrag. Vidare har han frågat om regeringen är beredd att ställa erforderliga medel till förfogande för kalkning av sjöar, mark och vattendrag för att försurningshotade sjöar skall kunna bevaras och redan drabbade återställas. Regeringen har för avsikt att i februari år 1982 lämna en proposition till riksdagen angående åtgärder mot försurning. I propositionen skall behandlas bl.a. fiskeristyrelsens och naturvårdsverkets förslag till främst kalkning av sjöar och vattendrag samt miljökrav vid koleldning. Regeringsförslag i de frågor som Lars-Ove Hagberg har tagit upp kommer således snart att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag tackar för svaret på interpellationen. Jag kan inte säga att det är vare sig dåligt eller bra, eftersom det inte utgör svar på mina frågor. Det skall komma en proposition i februari 1982, säger jordbruksministern. Jag har inte direkt frågat om tidpunkten för framläggande av den propositionen, utan jag har frågat om regeringens viljeinriktning när det gäller denna mycket svåra och besvärliga sak. Jag har i min interpellation pekat på att försurningen av mark och vatten i större delen av det län jag representerar här i riksdagen nu nått ett stadium då katastrofen är nära. Av en rapport från länsstyrelsen, Fiskevattenägarförbundet och fiskerinämnden framgår att en tredjedel av länets 6 000 sjöar är starkt försurade och det biologiska livet hotat. Vattendragen har också ett väldigt lågt ph-värde. Vi vet att detta bl.a. leder till att fisken försvinner. Mest akut är läget i Dalarnas västra delar, alltså i Västerdalarna och i den del som kallas Västerbergslagen. Men i alla kommuner i länet finns sjöar som håller på att dö. I larmrapporten konstateras också att nedfallet av försurande ämnen nu börjat påverka grundvattnet, vilket förorsakat förhöjda sulfathalter och en ökad urlakning av hälsofarliga tungmetaller, såsom aluminium, kadmium och koppar. På andra håll i landet har grundvattnets försurning nått en sådan grad att dricksvattnet i en del brunnar är rent hälsovådligt. Försurningen berör inte bara sjöar och vattendrag utan påverkar också våra skogar. Kunskapen på detta område är, som vi vet, inte tillräcklig. Men vi vet i alla fall att markförsurningen har en negativ inverkan på skogens tillväxt. Vi vet också att orsakerna till försurningen ligger i svaveloch kväveutsläpp från våra grannländer, liksom i de inhemska utsläppen från industrier och värmeanläggningar. De marker vi har, med kalkfattiga berggrunder, gör att nedfallets försurande effekt lättare slår igenom. Det gäller bl.a. Västerdalarna. Vidare vet vi att ändringarna när det gäller konstgödselmedel i dag till viss del kan inverka på försurningen. Men det är inte bara i Dalarna som försurningen är ett problem. Det gäller ju stora delar av vårt land. Först måste man vidta de åtgärder som jag har pekat på i interpellationen. Det kunde vara intressant att höra vilken inställning regeringen och jordbruksministern har. På längre sikt måste vi ju täppa till utsläppen vid källorna, vilket förutsätter internationella överenskommelser, så att industrierna inte spyr ut sina miljöfarliga föroreningar. Vi vet att de hittills gjorda insatserna inte är tillräckliga, utan vi måste öka våra insatser. Kanske måste vi t.o.m. vara föregångare i vårt eget land för att kunna uppnå något resultat, och då är det avgörande hur vi sköter våra problem. Vi måste alltså begränsa våra egna svavelföroreningar. Det måste ordnas rökgasrening vid förbränning av olja och kol. Vi får se vilka normer som vi skall ha när det gäller kol. Vilken inriktning har man: Gäller den gamla energipropositionen, eller skall det bli strängare regler? En annan sak är att vi måste gå över till lågsvavlig olja. Även när det gäller skogen måste vi vidta åtgärder. I dag utrotar vi lövträden — vi skall ha kvar bara barrskog. Så mycket kan vi konstatera i dag, trots att forskningen inte har kommit så långt, att lövträden skulle minska försurningen, åtminstone något. Men på kort sikt är det helt avgörande att vi gör en kraftig satsning på kalkning av framför allt sjöarna. Vi kan konstatera att försurningen är det stora miljöhotet för gemene man under 1980-talet. Därför gäller det att snabbt vidta de här åtgärderna. Vad kommer man då att göra? Kommer man att tillgripa en ökad kalkning för att stoppa försurningen, innan de andra åtgärderna hinner vidtas? Naturvårdsverket har ju uppskattat att vi om några år skulle behöva 200 milj.kr. för kalkning, om vi skall kunna stoppa försurningen i de hotade sjöarna och eventuellt återställa de drabbade sjöarna. Vi vet ju att anslagen för kalkning länge har varit mycket låga med tanke på vad som händer. Då måste man fråga sig: Vilken ambitionsnivå kommer man att ha? Det är väl ändå inte så att regeringens mål när det gäller t.ex. kalkning — målet må vara 30, 50, 100, 150 eller 200 milj.kr. under en viss tidsperiod — är hemligstämplat. De som lever i de hårt drabbade kommunerna måste ändå kunna föra en debatt om regeringens och jordbruksministerns inställning till de här frågorna på lång sikt. En annan fråga — som jag tog upp tidigare — gäller grundvattnet och dricksvattenförsörjningen på längre sikt. Hur kommer påverkan att bli inom en snar framtid och på litet längre sikt? Finns det inte här en överhängande fara? Hur förhåller det sig med forskningen? Vad känner vi till om denna utveckling? För min del är jag oroad med tanke på framtiden, om vi bara låter utvecklingen ha sin gång. Detsamma gäller skogsindustrins inriktning. Vi vet vilken inriktning det är i dag. Till stor del är det fråga om rovdrift. Vad kommer detta att betyda på litet längre sikt? Var finns forskningsinsatserna, och vilka tankar har man med avseende på framtiden? Intressant är också vad det skulle betyda när det gäller arbetstillfällen, om vi skulle börja kalka våra sjöar i dag. Jordbruksministern brukar ju diskutera antalet arbetstillfällen då det gäller andra delar av skogsbruket. Kommer man att med tanke på propositionen i februari fundera litet över vad en kraftig satsning på kalkning av våra sjöar skulle betyda, kanske räknat i helårsarbeten? Till sist en fråga som har att göra med kalkningens finansiering: Faller satsningen på kalkning av våra sjöar inom regeringens sparplan, så att den satsning som naturvårdsverket vill ha kommer att krympas avsevärt?
Herr talman! Lars-Ove Hagberg får finna sig i att i vanlig ordning få svar på de detaljfrågor han ställde i samband med att propositionen avlämnas i februari månad. Detta är en vedertagen regel. När det gäller regeringens viljeinriktning är jag mycket förvånad över att den har undgått Lars-Ove Hagberg — knappast någon annan fråga inom miljöområdet har ju diskuterats så livligt, och knappast någon annan fråga har vi ägnat så mycket kraft åt. Jag påminner om konventionen i Genåve, som 33 länder undertecknat, och jag påminner om de resor i många länder som jag har gjort för att få dessa länders regeringar att mer aktivt arbeta för att minska luftföroreningarna från sina länder. Det är ju så att 70 20 av allt surt regn som faller ner över Sverige kommer från andra länder och att vi själva bidrar med 30 96 av det. Det är också så — vilket väl inte kan ha undgått Lars-Ove Hagberg — att vi nästa år efter midsommar anordnar, en stor internationell miljökonferens i Stockholm om just försurningsproblemen, varvid vi har inbjudit 33 länder att delta. Detta är ju inga nyheter. Allt detta är också ett uttryck för regeringens ambition och viljeinriktning på det här området.

Herr talman! Jo då, herr jordbruksminister, jag har uppmärksammat vad som händer och vad som diskuteras, men jag kanske ändå ser på vad som görs och vad som händer i dag. Kanske känner jag mig en aning oroad över att kartorna över det ena länet efter det andra blir allt svartare år för år. Då undrar man vilka åtgärder som egentligen vidtas. Det kan ju inte vara så att det är jordbruksministerns resor i och för sig som bidrar till att försurningen stoppas, utan det måste väl vara innehållet i konventionerna. Det är bra att vi har fått en konvention, men vi vet att den bara är en början på allt detta arbete, som behöver fortsätta i det oändliga. En konferens kan vara ert bidrag, det kan jag hålla med om, men fortfarande är frågan: Vilka direkta åtgärder kan vi vidta nu? Och vilken är viljeinriktningen? Där är kommunerna med sina sjöar, som är svartlistade. Där kan man vidta åtgärder. Befinner sig nu, inför behandlingen av den proposition som skall komma i februari, den här frågan under det spartryck som finns i dag? Jag ser försurningen som ett av de stora problem som kan sluta med en katastrof. Är den frågan en sådan fråga som ligger under sparprogrammet, trots att vi vet att vi behöver öka våra insatser fantastiskt? Jag skulle vilja höra vilken viljeinriktning jordbruksministern har: Är det en sådan fråga som prioriteras när man skriver propositionen, vill man öka insatserna här?
Herr talman! Jag är glad över att höra att Lars-Ove Hagberg nu säger att 17 november 1981 han har uppmärksammat allt vad jag sade. Men om han visste det förut, blir ju den rimliga frågan: Varför har han då frågat i riksdagen? När det gäller frågan om vad vi själva kan göra nu upprepar jag vad jag tidigare har sagt: Vi kan påverka andra länder, vi kan vidta en medicinering genom kalkning av sjöar, och vi kan öka forskningen för att få en mer exakt vetskap. Detta är väl de tre mera konkreta punkter som vi ägnar oss åt.

Herr talman! Jag kan naturligtvis tolka jordbruksministerns svar positivt och säga: Här tänker regeringen nu verkligen vidta kraftåtgärder, t.ex. den snabbaste åtgärden, kalkning av våra sjöar, så att vi klarar försurningen. Att jag frågar beror på att vi har ett konkret hot över oss och att det i dagens läge pågår en diskussion. Men fortfarande har det inte fattats något beslut om vad som skall göras. Det är ju därför jag har frågat efter viljeinriktningen. Den skall, säger jordbruksministern nu, i stort och i sina detaljer utformas i en proposition. Om jag skulle vara väldigt generös, skulle min tolkning av vad jordbruksministern sade kunna bli att nu skall i stort sett naturvårdsverkets planer framöver verkställas. Det beskedet är naturligtvis glädjande för mig, eftersom det i så fall är det första besked i den riktningen som jag hör. De som befinner sig i den här situationen och vill verka för att stoppa försurningen har emellertid helt andra besked att ge. De är mycket mer pessimistiska över regeringens handläggning och snabbheten i de beslut som fattas och de insatser som görs.